Herr talman! När det gäller själva förfarandet i det här fallet får jag, liksom jag gjorde förra veckan, hänvisa till att ärendet såvitt jag vet är under utredning hos justitieombudsmannen. Jag kan därför inte gå in på ärendet här. Jag delar emellertid i långa stycken Thure Jadestigs grundsyn i den här frågan. Kyrkorummet har en speciell helgd, och den skall vi slå vakt om. Jag sade också i svaret att man här skall ta speciell hänsyn. Det är, som Thure Jadestig sade, fråga om fredad mark. Men att göra en speciallagstiftning för kyrkorum och liknande lokaler tror jag inte är något som man kan ge sig in på av det skälet att konsekvenserna skulle kunna bli icke önskvärda. Jag tror inte att statsmakten kan avhända sig möjligheten att vidta de åtgärder som behövs när det gäller att efterspana personer som är misstänkta för brott eller personer som enligt annan lagstiftning eftersöks. Man kan inte avhända sig möjligheten att nå sådana personer i vissa lokaler. Detta ställer speciella krav på det sätt på vilket arbetet sker. Såvitt jag vet — jag sade också det i förra veckan — brukar polisen visa stort hänsynstagande till de lokaler det här är fråga om och utföra arbetet på ett skickligt sätt. En fråga som tangerar denna diskuteras i utlänningslagkommittén, där just formerna för verkställande av avlägsnandebeslut och användningen av tvångsmedel diskuteras. Jag ser ingen anledning — jag upprepar här vad jag sade i svaret — att utfärda några tilläggsdirektiv till tvångsmedelskommittén.
Herr talman! Jag har inte begärt någon speciell lagstiftning, utan vad jag begärt är att statsrådet överväger huruvida man inte skulle kunna pröva om gällande regler verkligen är de bästa och om man inte bör kunna väga in även dessa saker när nu frågan om husrannsakan är föremål för översyn. Det är möjligt att en sådan översyn inte kommer att medföra någon större förändring. Men innan man kommer till den slutsatsen bör man först göra en noggrann prövning av de intressen som här står emot varandra. Man bör vidare jämföra med den praxis som gäller på andra områden. Det är riktigt som statsrådet säger att utlänningslagkommittén har den här frågan under arbete. Enligt vad jag kunnat läsa mig till i dagspressen tycks utredningen vara inne på en skärpning av straffsatserna för de brott som består i att man gömmer utvisningshotade utlänningar. Men det är kyrkorummets helgd som i detta fall är det centrala. Därför tycker jag att statsrådet i någon form borde medverka till att vi får klarare riktlinjer i sakfrågan.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig när den enmansutredning om bl.a. skrivbyråerna som tillsattes i juni förra året beräknas lägga fram sitt förslag och om det finns möjligheter att påskynda utredningen. Så sent som den 16 oktober förra året svarade jag på en fråga med ungefär samma innebörd som den som Sten Svensson nu har ställt. Jag vill i första hand hänvisa till vad jag då svarade. Enligt sina direktiv skall utredaren till en början göra en kartläggning av arbetsmarknaden för de korttidsanställda på kontorsområdet och belysa det servicebehov som skrivbyråerna tillgodoser. Därefter skall utredaren ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att detta servicebehov i fortsättningen skall kunna tillgodoses, utan att verksamheten skall behöva komma i konflikt med de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna. Vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla en betryggande samhällelig kontroll av gällande lagstiftning skall också belysas. Utredaren skall även gå in på artistområdet och andra liknande områden, där det finns motsvarande frågeställningar. Enligt direktiven skall utredningsarbetet bedrivas skyndsamt. Frågan om skrivbyråernas ställning i förhållande till arbetsförmedlingslagen skall behandlas med förtur. Utredaren har också möjlighet att redovisa utredningsresultatet i denna del i ett delbetänkande. Som jag framhöll i mitt svar i oktober förra året har utredaren startat ett ganska omfattande kartläggningsarbete. Jag kan inte i dag exakt ange när arbetet kan vara klart. Jag vill emellertid understryka direktivens formulering att utredningen bör bedrivas skyndsamt. Jag kommer därför att närmare överväga vilka möjligheter som finns att påskynda utredningsarbetet. Vad slutligen beträffar de förhållanden som Sten Svensson har tagit till utgångspunkt för sin fråga — nämligen formerna för AMS tillsyn av gällande lagstiftning — är det en sak som gäller en rättstillämpande myndighets avgöranden. Med hänvisning till 12 kap. 5 § regeringsformen nöjer jag mig därför med att säga, att vad Sten Svensson kritiserar har varit föremål för justitieombudsmannens prövning och att JO i ett beslut senast den 16 februari i år inte har funnit anledning att rikta kritik mot AMS.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Den 29 november 1979 beslöt riksdagen att hos regeringen begära att man skulle låta utreda frågan om skrivbyråföretagens verksamhet i relation till 1935 års lag om arbetsförmedling. I maj 1980 tillsatte regeringen den begärda utredningen, sakkunniga m.fl. och anförde sedan i direktiven att utredningsarbetet skulle bedrivas skyndsamt och att frågan om skrivbyråernas ställning i förhållande till arbetsförmedlingslagen skulle behandlas med förtur. Regeringen påpekade också att utredaren hade möjlighet att redovisa utredningsresultatet i denna del i ett delbetänkande. Statsrådet Eliasson har nu i sitt svar på min fråga bekräftat detta sakförhållande. Trots att utredningsarbetet således påbörjats har arbetsmarknadsstyrelsen emellertid börjat agera mot skrivbyråerna. Efter — som berörda företag själva upplever det — summariska genomgångar och s.k. utredningar har AMS uppmanat ett antal företag att lägga ner sin verksamhet ”omgående eller inom tio dagar”. När så inte skedde, anmälde AMS fem företag till åklagaren. Sedan detta skedde sommaren 1980 har förhållandena uppmärksammats i massmedia, och frågan har ånyo diskuterats här i kammaren. Enligt vad företrädare för den berörda branschen uppger har debatten lett till att AMS chefjurist i december 1980 förklarade att AMS då inte skulle gå vidare utan att man skulle låta sig nöja till dess att den statliga utredningen var klar med sitt arbete. Men som jag påpekade i min fråga har så inte blivit fallet. Det senaste inslaget i denna hetsjakt på skrivbyråerna är ett besök från AMS sida utan förvarning på en byrå i Sundbyberg. De båda AMS-tjänstemännen uppmanade skrivbyråns personal att visa upp företagets fakturakopior etc. Därefter uppsöktes skrivbyråns kunder, vilka hotades med fängelsestraff på upp till sex månader om de anlitade sådan här ”olaglig, grå arbetskraft” från byrån i fråga. Arbetsmarknadsverket, vars främsta uppgift är att ge allmänheten service, agerar nu här som både polis, åklagare och domare. AMS dömer skrivbyråer som olagliga utan att domstol har prövat frågan. Man måste förstå att skrivbyråerna vill att vårt rättssamhälle skall fungera så, att de betraktas som oskyldiga till dess att motsatsen eventuellt kan bevisas — och i så fall av domstol och inte av AMS. Enmansutredaren, justitierådet Jan Ljungar, har i ett uttalande den 23 februari i Expressen kommenterat situationen på följande sätt: ”Under pågående utredning kan jag självfallet inte kommentera AMS agerande. Men jag tror inte att jag överskrider mina befogenheter om jag säger att detta inte är praxis. Så länge utredningen pågår bör AMS avvakta vidare åtgärder.” Jag vill därför ställa följande följdfråga till statsrådet: Betyder detta svar att statsrådet kan vidta sådana åtgärder, t.ex. i form av viss resursförstärkning till utredaren, att hans arbete skall kunna slutföras under innevarande år?
Herr talman! Jag vill först göra klart att AMS som den aktuella myndigheten här har att kontrollera efterlevnaden av den gällande lagen, till dess att riksdagen har bestämt att annan lag skall gälla — om riksdagen kommer att bestämma det. Det bör inte råda någon oklarhet om rättsläget på den punkten. Det är klart att vad AMS då har att göra är att undersöka, om det finns skäl att misstänka att man brutit mot gällande lag. Finns det skäl att misstänka det, skall saken överlämnas till åtal och prövas i sedvanlig ordning. Denna uppgift kan naturligtvis fullgöras på många olika sätt, och vi bör vara överens om att den åklagande och dömande delen av den här processen inte skall ske vid det tillfälle då förundersökningen görs. Men JO har granskat AMS arbete på den här punkten och inte funnit anledning till anmärkning. När det sedan gäller den tid som ytterligare kan förlöpa, innan utredningsarbetet är klart, är det omöjligt att i dag ge exakt besked om den. Men jag kan till Sten Svensson säga att jag undersöker möjligheterna att påskynda utredningsarbetet genom att förstärka sekretariatresurserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag finner det olyckligt att flera företag betraktar AMS mera som en fiskal myndighet än som ett viktigt serviceorgan till allmänhetens tjänst. Mot bakgrund av den översyn av AMS organisation som aviserats i den kommande sysselsättningspropositionen borde det vara lämpligt att nu överväga frågan, om man i framtiden kan bryta ut tillsynsuppgifterna ur AMS organisation och lägga dessa hos ett fristående organ. Därmed skulle AMS kunna uppfattas mera som ett renodlat serviceorgan, med vilket alla berörda parter utan att betänka sig skulle kunna vilja inleda ett närmare samarbete. Det skulle i hög grad gagna utvecklingen på svensk arbetsmarknad, om man kunde fördjupa samarbetet i stället för att, som nu varit fallet, välja konfrontationens väg. Jag är för min del övertygad om att berörda företag gärna vill samarbeta med AMS, om man från det hållet bara visar god vilja härtill. Det är ju märkligt att AMS i dagens sysselsättningsläge gör den här prioriteringen av de knappa resurser som man förfogar över och som man i annat sammanhang har beklagat sig över vara otillräckliga. Verket borde verkligen koncentrera sig mer på att förmedla arbeten till dem som inte har några arbeten än att rycka undan grunden för dem som har ett arbete, som verkligen behövs och som är efterfrågat på marknaden. Det säger sig självt att en lag som är 46 år gammal med hänsyn till den tekniska utveckling som äger rum knappast kan vara helt tidsenlig. Då såväl riksdagen som regeringen menar att den bör justeras till förmån för de synpunkter som bl.a. skrivbyråerna fört fram, borde AMS avvakta utredningsresultatet.
Herr talman! Jag vill till de här synpunkterna bara foga att det ju inte är någon stor arbetsuppgift för AMS att kontrollera efterlevnaden av den här lagen. Det är några enstaka tjänstemän som har att utföra de arbetsuppgifterna. Det är klart att den helt avgörande verksamheten går ut på att hjälpa arbetssökande att få arbete och arbetsgivare att få tag på arbetskraft. Jag är också övertygad om att ingen skulle högre önska att få den här frågan ur världen än myndigheten själv. Jag hoppas att det pågående utredningsarbetet skall leda till det resultatet.
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att det är ett begränsat antal tjänstemän som har utövat den här tillsynen, men jag tycker, mot bakgrund av vårt statsfinansiella läge, att AMS borde ha visat bättre omdöme. AMS borde i dagens sysselsättningsläge ha prioriterat andra viktiga arbetsuppgifter än att ägna sig åt den här hetsjakten på skrivbyråer.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat om regeringen är beredd att utfärda ett nytt bemyndigande för arbetsmarknadsmyndigheterna att utge utbildningsbidrag för arbetslös ungdom vid genomgång av kortare kurser vid folkhögskola. Sedan dess har gymnasieskolan genom riksdagens beslut givits utökade resurser att förverkliga sitt ansvar att ge utbildning till ungdomar upp till 18 år. Linjer och specialkurser har utökats, samtidigt som försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning har införts och statsbidraget till inbyggd utbildning inom yrkesområdena handel, industri och hantverk har ökat. Genom riksdagens beslut om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan har kommunerna också givits möjlighet att anordna upp till fyra veckors introduktionsprogram för ungdomar under 18 år som efter avslutad grundskola varken har arbete eller genomgår utbildning. De som inte kan placeras i utbildning kan få upp till 40 veckors yrkesintroduktion i företag eller hos annan arbetsgivare. Arbetslösa ungdomar över 18 år har, om de uppfyller villkoren för kontant arbetsmarknadsstöd, möjlighet att genomgå AMU-kurs. Sådana kurser är planerade utifrån arbetsmarknadspolitiska bedömningar och har en klar inriktning mot de sektorer på arbetsmarknaden som efterfrågar arbetskraft. I regeringens proposition om den framtida arbetsmarknadspolitiken, som läggs på riksdagens bord i morgon, har jag mot bakgrund av det besvärande arbetsmarknadsläget för ungdomar i åldern 18-19 år föreslagit vissa vidgade möjligheter för ungdomar i dessa åldrar att genomgå AMU-kurser. Förslaget innebär att ungdomar som varit anmälda som arbetssökande vid förmedlingen i minst tre månader och för vilka skolmyndigheterna inte kan finna en lämplig utbildning inom gymnasieskolans ram skall kunna beviljas arbetsmarknadsutbildning vid AMU-kurs. Principen är således att ungdomar i åldern 18-19 år endast får beviljas utbildningsbidrag för genomgång av särskilt anordnade AMU-kurser. Folkhögskolans kurser för arbetslös ungdom är jämförbara med bl.a. de korta yrkesinriktade kurserna i gymnasieskolan, varför det studiesociala stödet bör vara detsamma som i gymnasieskolan, dvs. reguljärt studiestöd. I det fall resurserna vid AMU-center inte räcker till och AMU köper utbildningskapacitet i form av kurs vid folkhögskola utgår naturligtvis utbildningsbidrag till deltagarna.

Herr talman! Allra först ett tack till arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag inleder frågan med orden: ”Arbetslös ungdom skall beredas antingen arbete eller utbildning.” Bakom det ligger målsättningen arbete åt alla. Ungdomsarbetslösheten är en allvarlig fråga. I en nyligen publicerad svensk undersökning har man konstaterat att arbetslösa jämfört med arbetande ungdomar haft flera psykosomatiska tecken på sjukdom och högre starkspritsoch starkölskonsumtion. I en finsk undersökning sägs att dagens arbetslösa ungdomar blir morgondagens medelålders patienter. I en dansk kunskapsöversikt noteras att arbetslösa ungdomar psykiskt drabbas hårdare än äldre. Jag tror att arbetsmarknadsministern delar de här synpunkterna som jag framför. Han säger också att det i morgon kommer att framläggas en proposition, som skall ytterligare vidga ungdomarnas utbildningsmöjligheter. Men jag är ändå besviken på svaret. Visserligen pekar arbetsmarknadsministern på rätt mycket som har gjorts under det gångna året: Ökade resurser till gymnasieskolan, fler specialkurser, nya möjligheter för kommunerna osv. Men slutsatsen måste ändå bli att det inte kan bli tal om några kurser med utbildningsbidrag i folkhögskolans regi — inte nu längre. Vad är det för fel på folkhögskolan? Jag är alldeles säker på att arbetsmarknadsministern svarar att det inte är något fel på folkhögskolan. Det är fel på själva utbudet. Jag har här i min hand en inbjudan till en kurs för arbetssökande. Den inleds med kursintroduktion, man fortsätter med studier med inslag av studieresor till företag, man gör praktikbesök, man får vägledning i grupp, man får vägledning enskilt. Under fjorton dagar sysslar man med praktiskt arbete, och sedan görs en uppföljning av praktiken och en utvärdering — allt i syfte att kursdeltagarna under dessa åtta veckor skall hitta, kanske inte drömyrket men i varje fall ett jobb, eller ledas in på utbildning till det yrke de visar sig vara mest lämpade för. Jag är alltså besviken så till vida att folkhögskolorna, som ju spelar en betydande roll i vårt utbildningsliv, på det här sättet nu har blivit undantagna från möjligheten att ge den här utbildningen med bibehållet utbildningsbidrag.
Herr talman! Låt mig först bekräfta Sven-Erik Nordins antagande att jag delar hans värderingar när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Om vi, precis som Sven-Erik Nordin säger, inte lyckas bemästra de här ungdomarnas problem förstoras de i framtiden. Att ge ungdomar arbete är därför den bästa förebyggande åtgärden vi kan sätta in. Just därför får det också kosta en del att klara den uppgiften. Men vi måste komma ihåg att arbetsmarknadspolitiken utgår ifrån vad som är nödvändigt för att hjälpa den enskilde individen att få ett varaktigt arbete på arbetsmarknaden. Det är alltså utgångspunkten. Vi vet att utbildning ofta är det bästa vi kan ge ungdomarna. Har de brister i den grundläggande utbildningen skall detta ske i huvudsak i det reguljära utbildningsväsendet. Har de brister i sin yrkesutbildning kan detta ske via arbetsmarknadsutbildningen. Nu försöker vi rikta in mer och mer av arbetsmarknadsutbildningen på industrin, därför att vi vill underlätta industrins expansion, och det är bara i begränsad utsträckning som folkhögskolorna har möjlighet att ordna sådana kurser. Men jag upprepar att om det finns brister i fråga om den utbildningskapacitet som AMU kan erbjuda kan och bör AMU köpa upp den kapaciteten vid folkhögskolorna. Då får eleverna också utbildningsbidrag.
Herr talman! Fram till den 30 april 1980 var det tillåtet för folkhögskolorna att anordna sådana här kurser med bibehållet utbildningsbidrag till de aktuella eleverna. Låt mig följa upp det med frågan: Anser arbetsmarknadsministern att erfarenheterna från den här kursverksamheten var dåliga, eftersom det bemyndigande som fanns förra året inte har förlängts? Det måste väl ändå finnas någon orsak till den ändrade inställningen från departementets sida?
Herr talman! Vi har försökt göra en klarare bodelning mellan vad som är utbildningspolitikens ansvarsområde och arbetsmarknadspolitikens. Vi har både i gymnasieskolan och på folkhögskolorna haft litet bekymmer med att en del elever har reguljärt studiestöd och andra har utbildningsbidrag. Mera grundläggande, allmän utbildning bör så långt möjligt ske via det reguljära utbildningsväsendet och med hjälp av vanligt studiesocialt stöd. När det är fråga om mer yrkesinriktad utbildning, träder arbetsmarknadsutbildningen mera definitivt in på arenan. Det var inget fel på folkhögskolornas sätt att genomföra sin uppgift. Tvärtom delar jag Sven-Erik Nordins höga uppskattning av folkhögskolorna, men med den här ansvarsuppdelningen faller det sig naturligt att folkhögskolorna används bara för en yrkesinriktad utbildning som inte står att få inom den kapacitet som vi redan har byggt upp inom arbetsmarknadsutbildningens organisation.
Herr talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns synsätt, att det är ett problem att förmånerna i vårt skolväsende kan skilja från elev till elev. Detta gäller gymnasieskolan, och det är kanske litet förvånansvärt att arbetsmarknadsministern vill föra in det problemet i folkhögskolan. Åtminstone under det senaste decenniet har ju folkhögskolan haft ett stort inslag av elever, även på längre kurser, som gått där på AMS-medel, om jag får använda det uttrycket. Här verkar det alltså som om avsikten är att undan för undan gå in på det området när det gäller folkhögskolan, och det gör mig oroad.

Herr talman! Ulf Sivertun har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att snabbt komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och underlätta för ungdomen, framför allt flickorna, att få jobb. Som jag anförde i årets budgetproposition ligger arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt på den egentliga platsförmedlingen. De arbetssökande behöver i första hand hjälp att ta arbete på den öppna marknaden. Det innebär ofta relativt omfattande individuella insatser från arbetsförmedlingens sida för att övertala arbetsgivare att göra avkall på sina krav beträffande utbildning, yrkeserfarenhet osv. liksom för att förmå de arbetssökande att ställa realistiska krav på arbetets innehåll. I år genomförs på förslag av en utredning inom AMS — kallad PLOG — en organisatorisk förändring inom arbetsförmedlingen som syftar till att ge den egentliga platsförmedlingen en starkare ställning. Behovet av arbetsmarknadsutbildning och sysselsättningsskapande åtgärder prövas fortlöpande av arbetsmarknadsverket och regeringen. Beträffande de allra yngsta — ungdom under 18 år — har gymnasieskolan ett särskilt uppföljningsansvar. I den proposition om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning som överlämnas i morgon kommer jag att redovisa ingående överväganden och förslag till åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Den allt större arbetslösheten är en bister verklighet för omkring 100 000 arbetslösa ungdomar. När nu regeringen och Nils Åsling i dessa arbetslöshetens tider pratar om våren, då liknar det mer en osaklig och felaktig väderprognos. När regeringen säger i sin finansplan att arbetslösheten kommer att öka med 60 000 personer, är det ett hårt slag mot ungdomen. Framför allt är det de unga tjejerna som drabbas. Man beräknar att ca 12 90 av flickorna mellan 16 och 19 år saknar jobb. I finansplanen visar regeringen inte på några egentliga åtgärder — och arbetsmarknadsministern gör det inte heller i dag — för att bryta den ökade arbetslösheten, att skapa fler jobb. I stället har regeringen dragit åt svångremmen om kommunernas ekonomi. Man har slopat möjligheten för ungdomar under 18 år att få beredskapsarbete. I svaret hänvisar arbetsmarknadsministern dessa till gymnasieskolan. Vad regeringen tycks mena med kamp mot arbetslösheten är att skoltrötta elever skall tvingas gå kvar i skolan för att man åtminstone skall kunna skryta över att ha världens bäst utbildade arbetslösa. Detsamma gäller resurserna för arbetsplatsförmedlingarna. De är bra, men varför ger ni dem inte de pengar de begär? Tvärtom krävs det en offensiv politik, där kommuner, landsting och stat åläggs att skapa jobb åt ungdomen, en kommunal sysselsättningsgaranti. I stället för att strama åt den offentliga sektorn kan man undanröja de underbemanningar som i dag finns inom kommunal service. Det skapar också fler jobb inom industrin. Den borgerliga politiken har inte ens klarat av att öka bostadsbyggandet, som ju är en nyckelfråga även för den övriga sysselsättningen. Det får vi byggnadsarbetare i dag sota för med 7 96 arbetslöshet. Ungdomen kräver nu besked. Vilka planer har regeringen? När kommer den arbetslösa ungdomen att få ett jobb — 1982, 1983 eller aldrig? Om vi tittar på SCB:s siffror, finner vi att det inte råder någon brist på investeringskapital. Sådant finns i företagens kassor. Därför vill jag fråga: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att tvinga företagen att investera dessa pengar i nya jobb för ungdomen? Till sist: I valrörelsen talade folkpartiet om ett program för att klara ungdomsarbetslösheten. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Var finns det här programmet?
Herr talman! Eftersom frågan handlar om åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten tänker jag inte vidga debatten till att gälla den ekonomiska politiken eller bostadspolitiken eller någon annan, i och för sig intressant fråga. Ulf Sivertun har uppenbarligen en egen sorts matematik när han kommer fram till att vi skulle ha en ungdomsarbetslöshet på 100 000 personer. Man finner spår av det räknesättet i den fråga som han har ställt, där han räknar in arbetsmarknadsutbildningen. Jag tycker att Ulf Sivertun skall sluta kalla dem som går i utbildningar arbetslösa. De håller på att skaffa sig en utbildning för att kunna få och klara av ett jobb på arbetsmarknaden. Det är en nedlåtande attityd att tala om de människorna som arbetslösa. De sliter i sitt anletes svett för att skaffa sig en utbildning. Vi vet också att ju bättre utbildning man har, desto bättre klarar man sig på arbetsmarknaden. Därför är den bästa hjälp vi kan ge ungdomar som har brister i sin utbildning att ge dem chansen till bättre utbildning i gymnasieskolan, ute på företag eller i arbetsmarknadsutbildning. Vi eftersträvar inte — med Ulf Sivertuns ord — världens bäst utbildade arbetslösa, utan vi vet att om vi ger våra ungdomar världens bästa utbildning så har de också världens bästa chans att få ett jobb.
Herr talman! Vi skall slå vakt om den goda utbildning vi har i Sverige. Men det finns många ungdomar som begär ett arbete, och det är en plikt för regeringen att också ge dem den möjligheten. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Hur skall ungdomen kunna ha förtroende för den här regeringen när politiker ena stunden säger att de kan garantera ungdomen ett arbete för att nästa dag skriva in en ökad arbetslöshet i sin finansplan? Man måste ju fråga sig vad regeringen egentligen vill. Olika ledamöter ur de borgerliga partierna går ut med förslag; Börje Hörnlund föreslår t.ex. tvångsjobb för alla under 21 år. Andra säger att vi måste jobba hårdare och mera. Alla dessa uttalanden från regeringssidan är ett slag i ansiktet på alla de människor som inte vill någonting hellre än att få ett arbete. Det är lika fräckt mot de tusentals människor som permitteras från jobben. Hur skall man kunna jobba hårdare när man slängs ut från sitt jobb eller går arbetslös? Nej, regeringen är på det här området inte bara ungdomsfientlig utan dessutom oförskämd. Att jag drar in byggandet och industripolitiken är ju rätt naturligt, eftersom byggande skapar jobb. Jag vill inte inskränka lösningen av arbetslösheten till enbart studier. Det handlar framför allt om att skapa nya arbeten för ungdom, och det är en fråga som inte heller arbetsmarknadsministern kan springa ifrån.
Herr talman! Jag vill till detta bara säga att ungdomarna med stort förtroende kan lita på att regeringen kommer att fortsätta att göra allt som går för att skaffa utbildning och arbetsplatser åt dem. Under de senaste åren har ungdomsarbetslösheten gått upp och ner. När den har stigit har särskilda åtgärder satts in. Arbetslösheten bland de flesta ungdomar är relativt kort. Det finns en ganska liten grupp som har en lång arbetslöshetstid. För dessa ungdomar kommer vi att sätta in särskilda åtgärder. Ulf Sivertun frågade vad som hände med de program som har lagts fram på dessa områden i valrörelser och annat. De har genomförts här i riksdagen efter förslag från regeringen.
Herr talman! Jag tror inte den arbetslösa ungdomen har kunnat se att ungdomsgarantier och annat genomförts. I så fall hade vi inte haft den arbetslöshet vi har i dag. Min fråga gällde bl.a. hur regeringen tänkt skaffa jobb, framför allt till ungatjejer. Regeringen för i dag en politik som går ut på att åtstrama framför allt den offentliga sektorn. Detta drabbar just de unga kvinnorna. Regeringen för en politik som stryper byggandet, och byggandet är en motor i samhällsekonomin — ett byggjobb skapar ytterligare fem arbetstillfällen. Jag tror inte att ungdomar eller övriga arbetslösa blir särskilt lugnade när regeringen då i sin finansplan skriver in att arbetslösheten skall öka med 60 000 personer. Det tror jag knappast att man kan beteckna som en offensiv politik för att skapa nya jobb, utan snarare som en kapitulation.
Herr talman! Vi tänker skaffa jobb åt ungdomen och andra, som söker jobb, genom att restaurera den svenska ekonomin. Den siffra som Ulf Sivertun nämner för arbetslösheten är en prognos, som kan inträffa om inga åtgärder sätts in. Som jag sade redan i mitt första svar kommer regeringen redan i morgon att presentera omfattande förslag till åtgärder för att undvika en dramatisk höjning av arbetslösheten. Till skillnad från vpk pratar vi inte bara, vi kommer också med förslag.
Herr talman! Nog kommer det förslag, inte bara från vpk, utan också från arbetarrörelsen i övrigt. Men att föra en sådan politik som regeringen driver i dag, där man stryper den offentliga sektorn och byggandet, är ju som att hälla bensin på ett brinnande hus. Vi vet att exempelvis den offentliga sektorn skapar mängder av nya jobb också inom industrin. Detsamma gäller byggandet. Om regeringen ville göra något åt ungdomsarbetslösheten skulle man sätta | in ett direkt kommunalt åtgärdsprogram, där kommunerna får förbinda sig att garantera utbildning för arbete åt ungdomarna och där staten går in och ställer medel till förfogande för detta. Man kunde göra om de beredskapsarbeten som i dag visar sig behövas till fasta jobb. | Man kunde lagstifta om praktik, så att företag blir skyldiga att ställa praktikplatser till förfogande, där ungdomarna också skall ha ersättning och | inte utnyttjas som gratis arbetskraft. De åtgärder som regeringen vidtagit har knappast skapat förutsättningar för en ökad sysselsättning. Jag hoppas att ungdomen genom aktioner och genom att slåss för sin rätt till ett arbete ———.

Herr talman! Jag skall anknyta något till vad som sades om kärnvapen i går i utrikesdebatten. Vi vet ju alla att debatten om kärnvapen har intensifierats under den senaste tiden. Det hänger samman med stormakternas försök att balansera varandras s.k. eurostrategiska vapen. Här innebär de sovjetiska SS20-robotarna och NATO:s Pershing II-robotar de väsentliga nyheterna i diskussionen. Men också kryssningsrobotarna och den förnyade diskussionen om neutronbomber är faktorer som präglar debatten. I Sverige har diskussionen om dessa vapen och om kärnvapenrustningen delvis fått en karaktär som både i sak och som psykologisk företeelse kan leda bort ifrån en konstruktiv hållning till de svåra problemen med nedrustning av kärnvapen i Europa. Ofta uttalas — och det gjordes i debatten i går — att kärnvapenrustningarna drivs fram av någon sorts okänslig automatik, ett okontrollerat vansinne, och att den successivt mer kvalificerade och sofistikerade rustningen på kärnvapenområdet med någon sorts ödesbestämdhet måste leda till kärnvapenkrig. Man hävdart.ex. att risken för krig genom misstag eller tekniska fel hela tiden ökar och man slår fast, bl.a. med stöd av stormakternas uttalade doktriner, att ett konventionellt krig i Europa oundvikligen måste leda till kärnvapenkrig, en kataklysm som statsledningarna skulle sakna medel och förmåga att avbryta. Herr talman! Kärnvapen existerar — det vet vi. Därför kan man naturligtvis inte bortse från risken av att de kommer till användning. Denna risk är emellertid enligt mitt sätt att se inte främst en risk som handlar om tekniska fel. I själva verket gör man, åtminstone i USA, allt större ansträngningar för att förhindra sådana fel. Den pågående moderniseringen kan ses även i detta perspektiv. Inte heller gäller det en risk som handlar om vilken mer eller mindre hög grad av trovärdighet man skall fästa vid formuleringarna i stormakternas utåt deklarerade kärnvapendoktriner. Riskbedömningen måste, menar jag, knytas till frågan om den s.k. kärnvapentröskelns verkliga politiska höjd. Här hävdas i debatten att möjligheten av ett begränsat kärnvapenkrig skulle ha ökat genom att de moderna kärnvapnen kan göras mindre, renare och mer träffsäkra. Därigenom skulle de bli mer ”användbara” — om jag får använda ett så tveeggat ord i detta sammanhang. För egen del tror jag att en god startpunkt för analys av denna utveckling och dess möjliga risker är de militära realiteter som råder i Europa hos maktblocken då det gäller förutsättningarna för konventionell krigföring. Under en följd av år — och sannolikt gäller detta fortfarande — har Sovjetunionen haft en konventionell militär överlägsenhet i Centraleuropa, låt vara att man tvistar om hur stor den är. NATO-sidans svar på detta hot har utgjorts av två element, dels en konventionell strategi, där försvaret upptas omedelbart vid gränsen i en strävan att förhindra eller fördröja ett sovjetiskt genombrott, dels en kärnvapendoktrin som med ett yvigt och inte helt klargörande begrepp brukar kallas flexible response. En viktig innebörd av flexible response är att motsidan — Sovjet och Warszawapakten — inte skall veta när, var och hur kärnvapen kan komma att sättas in. Avsikten är alltså att sudda ut kärnvapentröskeln. För många framstår detta som helt obegripligt. Varför vill NATO öka osäkerheten om sin kärnvapenanvändning i Europa? Svaret är följande. Om Sovjetunionen invaggades i visshet om var exakt kärnvapentröskeln låg, skulle man i händelse av konventionell konflikt kunna lockas att i kraft av sin konventionella överlägsenhet föra kriget konventionellt just precis fram till denna tröskel. Försöken att vidmakthålla osäkerheten om kärnvapenanvändningen leder för NATO-sidan till både fördelar och nackdelar. Fördelarna för NATO är bl.a. att Warszawapakten måste kalkylera med att kärnvapen kan komma till användning redan omedelbart vid angreppets inledning med alla de åtgärder man då tvingas vidta vad gäller utspridning och skydd av de egna förbanden och att man kallt måste räkna med risken av en helt okontrollerbar kärnvapenutveckling. Nackdelarna för NATO — och de är mycket stora — är bl.a. att beslutet om att sätta in kärnvapen blir ett beslut med mycket svårbedömbara konsekvenser. Ett sådant beslut måste utformas så att det inte missförstås som inledningen till en obetingad stor slagväxling med kärnvapen, utan det måste förstås som en första markering från NATO-sidan att tröskeln är nådd. Allt — målval, tidpunkt, insatsens omfattning osv. — måste utformas så att budskapet till den andra sidan är kristallklart: hit men inte längre, inga fler kärnvapen om ni omedelbart stannar upp den konventionella offensiven, annars fortsatt upptrappning. När det gäller kärnvapentröskeln måste man alltså i debatten gå längre än att bara se till teoretiskt utformade kärnvapenspel eller kärnvapnens tekniska möjligheter. Man måste förstå att de politiska och politiskpsykologiska problem och spärrar som måste övervinnas innan ett sådant beslut kan fattas är oerhört stora. För egen del har jag den ganska bestämda uppfattningen att insikten om båda sidors problemfyllda situation är mycket stor på ömse sidor om järnridån och i själva verket i hög grad har bidragit till den trots allt ganska stora militära stabiliteten i vår del av världen. Den komplexa situationen vad gäller kärnvapen i Europa måste, tror jag, förstås från dessa utgångspunkter, både när man diskuterar nedrustningen av kärnvapen i Europa och när man diskuterar frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. En utväg ur den clinchsituation stormaktsblocken hamnat i är bl.a. att börja diskussionen med det problem som har gett upphov till NATO:s kärnvapenattityd, nämligen ojämnheten i den konventionella styrkebalansen. Utgångspunkten måste vara att kontroll och nedrustning av kärnvapen inte kan åstadkommas utan att man samtidigt kan garantera en genuin och trovärdig säkerhet med konventionella styrkor utan kärnvapen. Förhandlingarna om ömsesidiga balanserade styrkereduktioner i Europa är därför utomordentligt viktiga, också för oss i Sverige. Leder de till framgång, kan de direkt komma att påverka vår egen säkerhetsoch försvarspolitik. Förhandlingarna syftar till att försöka begränsa de styrkor som redan står eller i vart fall förhindra upprustning av dem. Hittills har man inte ens lyckats med det senare. De stående konventionella styrkorna i Europa förfinas och förbättras, och så har skett under hela efterkrigstiden. Problemet är bl.a. att de båda blockens styrkor har olika struktur. Det gör att en ömsesidig, matematiskt likvärdig reducering inte är möjlig att genomföra. Skulle man samtidigt skära stridskrafterna i lika stora stycken, skulle NATO-delarna så småningom vara helt borta medan Warszawapakten fortfarande skulle ha betydande stridskrafter kvar. En sådan förhandlingsuppläggning är således helt omöjlig för NATO:s del. Ytterligare en komplikation är det förhållandet att de geografiska avstånden från Centraleuropa till USA resp. Sovjetunionen spelar en betydande roll vad gäller främst NATO:s möjligheter att möta ett snabbt sovjetiskt hot. Således måste förhandlingarna i betydande utsträckning handla om hur man skall åstadkomma en sådan reduktion av styrkorna att båda sidors möjligheter att klara av de säkerhetspolitiska mål som styrkorna är en garanti för bibehålls. Trots insikten om att man inte kan tvinga motparten till säkerhetspolitisk osäkerhet tycks svårigheterna vara nästan oöverstigliga. Dessa militära realiteter kan man inte gå runt, om man vill vara med i en seriös diskussion om bevarad säkerhet för båda parter som syftar till politisk och militär balans i Europa. Vad gäller den besvärliga frågan om styrkornas storlek, kvalitet och förmåga skulle en del av osäkerheten kunna undanröjas om man rörde sig med samma basfakta. Det gäller vad staterna satsar i uppoffring, kostnader och resurser på sina militära styrkor. Här har man faktiskt kommit en liten bit på väg. Svårigheten är naturligtvis, som vanligt, att östsidan i sin samhällsstruktur inte har samma vilja till öppenhet över huvud taget som västsidan och än mindre när det gäller militära och säkerhetspolitiska förhållanden. Skulle man emellertid lyckas åstadkomma resultat på detta område, vilket är angeläget, är en viktig principiell framgång vunnen. Det skulle bl.a. kunna innebära att förändringar i militärbudgeterna eller rustningsutvecklingen i framtiden kan bygga på verkliga förändringar i parternas styrkor och inte på obefogat tal om växande militärt hot och obalans. Herr talman! Ytterligare en väg bör analyseras och prövas för att se om spänningstillståndet vad gäller kärnvapen i Europa kan brytas. Det handlar om att försöka applicera det batteri av förtroendeskapande åtgärder som vuxit fram inom ramen för ESK-förhandlingarna och deras uppföljningskonferenser på kärnvapensituationen i Europa. Man kan tänka sig ett system av ömsesidiga förpliktelser och skyldigheter att förhandsanmäla rörelser och förändringar i de eurostrategiska vapnens placering. Man kan tänka sig områden där sådana vapen inte får placeras. Man kan tänka sig förtroendeskapande åtgärder kring frågan om på vilken beslutsnivå insättande av kärnvapen ligger osv. samt också överenskommelse beträffande miniminivåer för den tekniska säkerheten i de här systemen, allting med ständig uppmärksamhet på de grundläggande militärpolitiska realiteter som konstituerar blockens militära säkerhet. Enligt min mening finns det faktorer som talar för att detta är en bättre framkomstväg än försöken att isolerat skapa större eller mindre kärnvapenfria zoner. Vi har haft en lång, stundom ganska förvirrad, debatt om en kärnvapenfri Nr 99 zon i Norden. Torsdagen den Många har sagt att tiden nu är mogen att mera konkret försöka realiseraen 19 mars 1981 sådan tanke. Vari det hela verkligen skulle ha mognat är det ingen som tydligt har klargjort. Den sovjetiska hållningen är helt oförändrad. Efter några — Utrikesoch hanoklara formuleringar från norskt håll har statsministern Harlem Brundtland delspolitisk debatt klargjort att frågan om en kärnvapenfri zon i Norden inte kan frikopplas från det europeiska sammanhanget och vidare att frågan under alla förhållanden inte kan diskuteras utan att den nuvarande stationeringen av kärnvapen på Kolahalvön inbegrips i diskussionen. Ändå sägs här i debatten i Sverige att sådana förhandlingar bör starta tämligen förutsättningslöst. Jag menar att det inte går att starta sådana diskussioner utan att först konstatera att de stater som berörs, både de nordiska staterna och kärnvapenmakterna, redan tydligt har markerat förutsättningarna för en eventuell medverkan. Utgångspunkterna är följande: De nordiska länderna är alla de facto kärnvapenfria i fredstid. Någon stationering av kärnvapen har inte ägt rum och avses inte heller äga rum i fredstid i något nordiskt land. Något direkt kärnvapenhot mot någon annan stat utgår således inte från Norden. I händelse av säkerhetspolitisk spänning och krig kan situationen förändras. Då kan nämligen Danmark och Norge komma att ompröva sin hållning till NATO-stationering av kärnvapen på sina territorier. Om Finland kan utsättas för krav från sovjetisk sida om stationering av kärnvapen kan man bara spekulera om. När och om ett sådant beslut fattas av dessa regeringar rubbas alltså Nordens kärnvapenfria status. Insikten om att det inte är uteslutet att sådana beslut kan fattas i Norge och Danmark utgör en viktig utgångspunkt för insikt i den sovjetiska hållningen. I Sovjetunionens nordvästra delar, i Leningradområdet, Murmansk m.m., finns stationerade medeldistansrobotar med kärnladdningar som, oavsett vilka primära mål de är avsedda för, ändå når hela det nordiska området. Situationen är alltså den att Norden kan nås med kärnladdningar från Sovjet men inte tvärtom. Sovjets hållning till frågan om kärnvapenfri zon i Norden är nu den, att Danmark och Norge ovillkorligt skall avstå från sin möjlighet att tillåta kärnvapenstationering mot att Sovjet förbinder sig att icke angripa dessa länder med kärnvapen i händelse av krig, en s.k. negativ garanti. Motsvarande garanti är man beredd att lämna till Sverige och Finland på samma villkor. Skulle Sovjets hållning accepteras innebär det först en traktatmässig låsning av det nuvarande fredstida läget. Men vad som är värre, det är att Sovjet har förklarat sig villigt att ge en sådan garanti bara med reservation att garantin kan dras tillbaka om en garanterad stat ”gör sig skyldig till aggression eller är medskyldig till aggression”. Det som gör det svårt för att inte säga omöjligt att acceptera den sovjetiska 2 positionen är att de medeldistansrobotar som är stationerade i t.ex. Murmansk och vars räckvidder gör dem användbara i första hand mot mål i Norden finns kvar, medan de nordiska länderna förbundit sig att inte under några omständigheter tillåta stationering av kärnvapen. Skulle en väpnad konventionell konflikt utbryta mellan t.ex. Norge och Sovjet — i sovjetiska ögon sjävfallet en ”norsk aggression” — kan Sovjet ensidigt dra tillbaka sin garanti. En sådan situation kan enklast betecknas som potentiell kärnvapenutpressning. Man får förmoda att Norge i ett sådant läge inte heller skulle finna sig bundet av avtalet. Därmed är man tillbaka till utgångspunkten. Det man avsåg med avtalet om en nordisk kärnvapenfri zon, nämligen att freda området från kärnvapenkrig, skulle kanske på bara några timmar vara raserat. Med andra ord: I varje resonemang om en kärnvapenfri zon i Norden måste följande ingå: 1. Varifrån kan den nordiska zonen nås och följaktligen hotas med kärnvapen, framför allt med medeldistansrobotar? 2. Kan en traktat bygga på att sådana robotar och vapen inte får stationeras inom zonen, oavsett var nationsoch territorialhavsgränserna går? 3. Frågan om kontrollen av ett avtal måste lösas. 4. Hur skall man förhindra att en konventionell konflikt som berör eller utbryter inom området leder till att garantierna dras tillbaka? 5. Utvecklingen mot alltmer långräckviddiga kärnvapen i Europa talar starkt för att kärnvapennedrustningen måste ses i ett brett europeiskt sammanhang. Herr talman! Diskussionen om en kärnvapenfri zon i Norden har klargjort två viktiga ting: för det första att kärnvapen inte kan behandlas skilt från den konventionella militära balansen vare sig i Europa som helhet eller i Norden, och för det andra att vårt lands säkerhetspolitiska roll byggs upp såväl av vårt eget agerande som också av andra staters. Har diskussionen lärt oss något mer om det komplicerade mönster av politik, säkerhetspolitik och militärpolitik som råder i Europa och Norden är en del vunnet. Att gripa sig an med rustningskontrollproblemen utan att söka skapa sig en realistisk bild av detta känsliga mönster kan annars vara en säker väg till misslyckande.

Herr talman! Låt mig så här fem över tolv anknyta till den utrikespolitiska debatten med några reflexioner kring den kommunistiska partikongressen i Moskva, som avslutades för några veckor sedan. Församlade till kongressen var flertalet — men inte alla — kommunistiska partier i världen. På plats fanns också Eivor Marklund från vänsterpartiet kommunisterna. Av referaten i massmedia att döma betraktades inte vpk:s närvaro som någon större händelse. Att vpk var representerat där var sannolikt en självklarhet. Och sitt tal fick Eivor Marklund tydligen inte hålla i Från sovjetisk utgångspunkt skulle vpk:s göranden och låtanden i 19 mars 1981 kommunismens Mecka sålunda kunna lämnas därhän. Från svenska utgångspunkter är emellertid situationen litet annorlunda. — Utrikesoch han Vpk vill ju gärna här hemma framställa sig som en i förhållande till Moskva delspolitisk debatt fristående kraft. Vpk går inte i några ledband, brukar det heta. Vpk säger ifrån när mänskliga rättigheter kränks eller hotas, varhelst i världen detta sker. Får man lita till Pravdas referat av vad Eivor Marklund hade att säga vid partikongressen, är det emellertid tydligt att det som är sant i Stockholm inte nödvändigtvis är det i Moskva. Den kritiska hållningen gentemot den kommunistiska världen i övrigt, som vpk här hemma säger sig hylla, förbyts i Moskva till en dålig kopia av Sovjetledningens professionella propagandamaskineri. Det finns, herr talman, mot bakgrund av de täta kontakter som vpk — trots brytningen med sin gamla stalinistflygel — upprätthåller med sina sovjetiska bröder, anledning att ifrågasätta vad vpk egentligen menar med sina ideologiska och utrikespolitiska deklarationer. Eller för att uttrycka saken på ett annat sätt: Det finns en inneboende och oupplöslig motsättning mellan att i Sverige säga sig vilja slåss för medborgerlig frihet och nationellt självbestämmande och att samtidigt inför partikongressen i Moskva säga sig hoppas på, för att citera Eivor Marklund, ”framgång till Ert folk och Ert kommunistiska parti”. I fru Marklunds anförande finns det skäl att uppmärksamma i första hand tre företeelser. Det anmärkningsvärda i alla tre fallen är inte så mycket vad Eivor Marklund faktiskt hade att säga som vad hon föredrog att vara alldeles tyst om. För det första: I Moskva talade Eivor Marklund passionerat och länge om vikten av internationell nedrustning och om en kärnvapenfri zon i Norden. Den aggressiva imperialismen i USA:s skepnad fick — som så ofta i den kommunistiska retoriken — klä skott för all världens ondska. Militärutgifterna höjs, påpekade hon. Vad fru Marklund däremot sorgfälligt undvek att diskutera var orsakerna till kraven i västvärlden på större uppoffringar för att trygga försvarets effektivitet. Om Sovjetunionens oavbrutna upprustning hade fru Marklund ingenting att säga. Trots att en stor del av denna upprustning i form av världens största basområde på Kolahalvön försiggår i vår omedelbara närhet, hukar vpk i bänkarna. Varför tog inte Eivor Marklund chansen att i Sovjetunionen understryka att Moskvas egna handfasta bidrag till nedrustningen är av avgörande betydelse för att rustningsnivån skall kunna nedbringas, att vpk inte kan acceptera den sovjetiska rustningspolitik som under lång tid saknat varje motsvarighet på andra håll i världen? Internationella samtal är inte nog. Eivor Marklund talade i Moskva — liksom Lars Werner här i går — om vikten av en kärnvapenfri zon i Norden. I riksdagen går Lars Werner 31 åtminstone så långt att han antyder att det inte är alldeles enkelt att i någon egentlig mening göra Norden kärnvapenfritt så länge Sovjetunionens kärnvapenkapacitet, som kan användas mot oss, alltjämt lämnas orörd. I Moskva däremot är det tyst som i graven om allt vad sådana insikter heter. Inte ett ord hade Eivor Marklund att säga om Sovjetunionens medverkan för att göra idén om den kärnvapenfria zonen meningsfull. För det andra: I Eivor Marklunds tal i Moskva sägs ingenting om den sovjetiska närvaron i Afghanistan. Om vpk menar någonting alls med sina här hemma mångomskrutna avståndstaganden också från Sovjetunionens med kuslig regelbundenhet återkommande interventioner i länder som Sovjetledningen anser vitala, är det knappast för mycket begärt att man skall våga stå för sina åsikter också utanför landets gränser. Det räcker inte med tama uttalanden om att vpk ”är emot alla former av inblandning utifrån i andra länders angelägenheter”. Sådana uttalanden låter bra, men innebär ingenting inför ett sovjetiskt auditorium, eftersom Sovjetunionen enträget förnekar att invasionen i Afghanistan över huvud taget handlar om någon inblandning.

Men om det som det verkligen handlar om sades alltså ingenting. För det tredje: Polen genomsyras just nu av en mäktig rörelse för att öka människors möjligheter att åtminstone kunna hävda några av de friheter som vi i vårt land anser självklara. Osäkerheten är emellertid stor om hur den sovjetiska ledningen till slut kommer att reagera på de polska arbetarnas krav. Tecknen på att man inte är beredd att tolerera något annat än den traditionella, totala hegemonin för det kommunistiska partiet är emellertid många. Bara några dagar efter det att partikongressen avslutats i Moskva utfärdade de sovjetiska och polska ledarna en varning till det polska folket, där man inte svävar på målet. I kommunikén framhålls det: ”Det socialistiska samfundet är oupplösligt. Dess försvar är en fråga inte bara för varje nation utan för den samlade socialistiska rörelsen.

I riksdagen har Lars Werner hävdat — och jag citerar ur minnet: Vi ser med stor sympati på händelserna i Polen. På den sovjetiska partikongressen i Moskva hade emellertid Eivor Marklund inte en stavelse till försvar för den polska frigörelsen och till skydd gentemot det hot som denna frigörelse nu möter i form av Sovjetunionens krav på villkorslös underkastelse under Moskvas vilja. Tystnaden, herr talman, talar mer än många ord. Till sist. Vpk lägger i Sverige ned stor möda på att framställa sig som något radikalt annorlunda än det som vi normalt har haft anledning att förknippa kommunismen med. Genom folkfrontsarbete, populistiska dagspolitiska krav och fagert tal försöker man bygga upp en fasad av politisk och demokratisk anständighet. Men fasaden rasar när man möter sina fränder. Det är viktigt och riktigt att Sverige inom ramen för neutralitetspolitiken är berett till konstruktiv kritik åt vilket håll en sådan än är berättigad. Men denna den svenska neutralitetspolitikens möjlighet och skyldighet kan och får aldrig undanskymma att Sovjetunionen är en borg av mänskligt förtryck och förnedring. Till dess kommunistiska partis kongress finner vpk skäl att framföra sina varma hälsningar, och för partiets välgång anser man sig böra utbringa officiella leverop. Enligt Pravdas referat följdes detta av stormande och långvariga applåder. Alla reste sig. Vänner, herr talman, skall man ju behandla väl.

Herr talman! Sveriges riksdag är inte bortskämd med utrikespolitiska debatter. Den årliga utrikespolitiska debatten har, i all synnerhet i det förgångna, ofta mer haft en huvudsakligen deskriptiv karaktär, då och då kompletterad med allvisa råd till olika större och mindre stater i världen om hur de skall bete sig. Dessemellan har debatter ibland förekommit på grund av i riksdagen ställda frågor. Om man ser tillbaka på de senaste månadernas diskussioner skulle man lätt kunna få den uppfattningen att Sveriges centrala utrikesproblem hängde samman med situationen i några stater i Sydamerika eller vissa fjärran belägna öar. Vad dagens -— eller rättare sagt gårdagens — deklaration beträffar hälsar jag i och för sig med tillfredsställelse att den första frågan i densamma är de senaste händelserna i Spanien. Jag vill också helhjärtat instämma i den synpunkten att den nyvunna demokratin i Spanien är en ömtålig och skör planta. Tanken kanske kunde ha utvecklats något mera. Det har varit en kär sysselsättning för vissa svenska massmedia och professionella tyckare att ständigt understryka alla brister hos den spanska regimen och hur mycket man ur demokratisk synpunkt kan invända mot olika företeelser. Man kan ifrågasätta om dessa ständiga nålstygn fyller någon positiv funktion. Det vore troligen betydligt värdefullare om man mer fördjupade sig i den goda viljan hos den spanska regimen som i dessa dagar torde ha blivit uppenbar samt i de stora svårigheter som det måste innebära för ett land att utan någon egentlig demokratisk tradition och med terroristiska lokalpatriotiska grupper anpassa sig till i Västeuropa gällande värderingar. Jag konstaterar att deklarationen därefter upptar en förhållandevis lång kritisk diskussion av Förenta staternas verksamhet i bl.a. El Salvador, med påståenden om att Förenta staterna saknar förståelse för de sociala problemen och mera syftar till att ”statuera exempel”. Jag vill inte bestrida att man kan kritisera amerikansk politik, i all synnerhet i det förgångna då andra värderingar rådde i världen. Men jag tror ändå att utrikesdeklarationens behandling av dagens situation är något otillfredställande. Det finns — om jag är rätt underrättad — vid sidan om den civilmilitära regeringen i El Salvador både en högeroch en vänstergerilla, där blodiga våldsdåd liksom i många andra länder såväl i Sydamerika som i världen i övrigt är vardagsföreteelser. Självfallet skall vi stödja all utveckling som kan minska våldet och dessutom främja en demokratisering och bättre sociala förhållanden. Men vi måste ändå ha klart för oss att vårt ord har en begränsad räckvidd och att kraften ofta blir mindre ju mer högljutt och onyanserat man ropar. Det kanske också hade varit naturligt att något fylligare sätta händelserna i Mellanamerika i ett större sammanhang. Exempelvis kan man konstatera att den revolt som för icke så länge sedan ägde rum i Nicaragua och som på många ställen hälsades bl.a. som en demokratins seger så småningom har visat att de demokratiska elementen mer eller mindre tvingats bort och att Somozas regim i stället ersatts av en annan diktatur. Detta visar väl att vägen till demokrati är lång och att utbyte av ett förtryck mot ett annat inte med säkerhet på kort sikt leder till bättre förhållanden för de mest utsatta folkgrupperna. Även om man inte som utrikesdeklarationen framhåller alltid bör se kommunistiska och speciellt sovjetiska konspirationer i alla inbördespolitiska fejder, vore det naturligtvis lika felaktigt att inte vilja observera det samband som kan finnas mellan olika sådana situationer. Vi ser dock dagligen bevis på hur kubanska trupper med starkt sovjetiskt ekonomiskt stöd för krig eller förhindrar nationellt självbestämmande i ett stort antal länder, framför allt i Afrika. Elisabeth Fleetwood har varit inne på den frågan alldeles nyss. Att tro att detta endast är tillfälligheter som inte har något inbördes sammanhang är kanske om inte ett önsketänkande så i varje fall uttryck för ett bortseende från väsentliga delar av den totala världsbilden. Vad som emellertid speciellt slagit mig i utrikesdeklarationen är behandlingen av den sovjetiska invasionen i Afghanistan. Den sedvanliga kritiken och det starka avståndstagandet finns naturligtvis där, men räcker verkligen detta? Måste man inte se något längre och försöka analysera vad stormakterna i den ena eller andra delen av världen i realiteten syftar till? Om man för resonemangets skull antar att Amerika skulle fästa alltför liten vikt vid en socialt otillfredställande situation i Sydamerika och för dagen då särskilt i El Salvador, för att i stället vidmakthålla existerande politiska regimer, så innebär en sådan kritik dock att man erkänner en klar begränsning av de amerikanska målsättningarna. Men i Afghanistan är problemen betydligt mer komplicerade och allvarligare. Här rör det sig i första hand — men också endast i första hand — om ett våldförande på en hel nation, som man sålunda påtvingar en helt ny regim med kommunistisk hallstämpel. Redan detta är allvarligt nog och kan ju på intet sett förklaras av att Afghanistan skulle utgöra något politiskt eller militärt hot mot Sovjet och dess säkerhet, även om några lama sådana påståenden förts fram från rysk sida. Man måste med yttersta oro fråga sig: Vad är det verkliga och mera långtgående syftet med det sovjetiska våldtagandet av Afghanistan, vilket — som Allan Hernelius i går framhöll — inneburit att en tiondel av Afghanistans befolkning känt sig tvungen att fly över landets gränser. Något försök till analys av dessa helt avgörande frågor för världsutveck lingen återfinns tyvärr inte i utrikesdeklarationen. För egen del vill jag inte i detta korta anförande ägna mig åt att på denna punkt komplettera deklarationen, utan skall begränsa mig till att nämna några viktiga problemställningar. Sovjetunionen har förklarat att man icke kommer att rätta sig efter världsopinionens krav att dra sig tillbaka från Afghanistan. Detta innebär dels att man mer eller mindre har kunnat inringa flera ganska instabila stater i detta område, såsom Pakistan och Iran, dels att man som fortsättning på den gamla tsaristiska invasionsoch erövringspolitiken i Asien lyckats komma ganska nära Indiska Oceanen. Vidare — och detta inom mycket nära framtid — måste man räkna med att oljan kommer att få en central ekonomisk och därmed politisk roll i Mellersta Östern. Det har varit populärt i en del kretsar att gå så långt som att hävda att den amerikanska oron för sovjetiska expansionsplaner varit helt obefogad och att Sovjet endast haft rent defensiva målsättningar. Att Sovjetunionen sedan 1939 politiskt svalt ett tiotal länder helt, varav några i Sveriges omedelbara närhet, och andra länder — t.ex. Rumänien — delvis har man helt bortsett från. Men den senaste utvecklingen borde väl ändå ha öppnat människors ögon inför de enorma politiska problem som redan nu finns och kanske kommer att ytterligare fördjupas. Dessa frågor är för Sverige de centrala utrikespolitiska problemen, ty de berör inte bara små länders tillfälliga ekonomiska eller sociala situation utan också det verkliga politiska handlandet av en stormakt som befinner sig alldeles intill Sveriges gränser. Ingen svensk utrikespolitik eller försvarspolitisk analys har något väsentligt värde för oss om inte detta problemkomplex åtminstone berörs. Allt annat kan med en stark tillspetsning kallas för eskapism, eller kanske ibland för en önskan att föra vad som en gång kallats för en inrikespolitisk utrikespolitik. Tiden tillåter mig inte att närmare gå in på alla de problem som existerar i Mellersta Östern. Jag vill inskränka mig till att ta upp en fråga som visserligen inte är helt ny men som nu fått en ny dimension. Arabländerna — åtminstone vissa av dem — har under många år utnyttjat varje internationell konferens, antingen den rört flygsäkerheten, analfabetismens bekämpande inom ramen för UNESCO:s verksamhet eller kvinnokonferensen i Köpenhamn, för att torgföra sina speciella synpunkter på Mellersta Östern och genomdriva resolutioner mot Israels existens. Detta har ibland lett till att konferenserna helt spårat ur och inte fått tid att tillfredsställande behandla de frågor för vilka de sammankallats. För någon tid sedan hölls en konferens av de s.k. alliansfria staterna i New Delhi. I konferensens elfte timme presenterades ett mycket långt resolutionsutkast på 22 punkter, som i olika avseenden vände sig mot eller skarpt fördömde Israel. Många av dessa punkter har nu blivit bestående och välkända inslag i konferensmaskineriet. Man kanske t.o.m. skulle kunna säga att konferensdeltagare och världen i övrigt vant sig vid att leva med dessa företeelser. Jag vill därför inskränka mig till en fråga, punkt 22 i resolutionen, som i viss mån är ny och som är speciellt illavarslande. Under denna punkt kräver konferensen att medlemsstaterna i Förenta nationerna och dess speciella organisationer inte skall acceptera de israeliska deltagarnas fullmakter. Detta är i och för sig en skickligare resolution än de krav som då och då framkommit om att Israel skall uteslutas ur FN och dess underorganisationer. Frågan om uteslutning ur FN faller nämligen under säkerhetsrådets uteslutandekompetens. Och det är uppenbart att något sådant beslut inte skulle kunna fattas. Frågan om fullmakter däremot handläggs av vederbörande utskott inom t.ex. Förenta nationernas nationalförsamling, och där råder majoritetsprincipen. Den praktiska konsekvensen av ett beslut om att inte godkänna fullmakterna för delegater från ett visst land får emellertid i centrala hänseenden ändå samma effekt. Förenta staterna har redan deklarerat att man med kraft kommer att bekämpa framställningar av detta slag. Man har klargjort att eventuella beslut i denna riktning skulle få effekter såväl på Förenta nationernas medverkan i berörda internationella organisationer som beträffande Förenta staternas villighet att bistå länder som röstar för sådana förslag. Norske utrikesministern förklarade häromdagen i stortinget att man genom dessa propåer gett sig in på en mycket farlig väg och att Norge för sin del aktivt skulle bekämpa alla uppkomna förslag i den riktningen. Jag förmodar att den svenska regeringen har samma inställning. Det var min avsikt att i utrikesdebatten ställa den frågan till utrikesministern för att få bekräftelse på min förmodan. Men då han inte är här i dag får jag inskränka mig till att lämna denna redogörelse för vad som har hänt och sedan genom en särskild fråga ställa detta under debatt.

Herr talman! Det är inte första gången vi från vpk här i kammaren, en kammare som redan vid sin tillkomst var avsedd att omsider bli en teaterlokal, reser frågan om riksdagens hus. Dess bättre har jag ännu inte blivit så vilsen att jag redan tror mig vara i en teaterlokal, i vilken jag vill försöka spela och slå an på en publik. Vad jag nu vill säga i frågan om riksdagens hus är ett varningsord i en tid då vanliga människor här i landet får det allt kärvare ekonomiskt. Redan när detta hus uppfördes och Sveriges enkammarriksdag flyttade in i januari 1971 var det tänkt som ett provisorium. Men det var ett bra provisorium, som fungerat väl. Ledamöternas och kanslipersonalens arbetsmöjligheter har varit goda. Jag vill starkt ifrågasätta om arbetsmöjligheterna kommer att kunna bli lika bra i de nu tilltänkta lokalerna i anslutning till Helgeandsholmen. Riksdagens återflyttning dit kan knappast leda till att arbetsförhållandena förbättras. Däremot kommer det att kosta staten väldigt mycket pengar. Hur mycket vet väl ingen riktigt i dag, och konstitutionsutskottet har heller inte gjort några ansträngningar med anledning av vår motion för att bringa klarhet i frågan. Detta sagt inledningsvis. Jag skall inte söka göra någon genomgång av hela förhistorien till läget vad gäller riksdagens hus — bara påminna om vissa saker. I sitt betänkande 1975:13 behandlade konstitutionsutskottet frågan om riksdagens hus. Vpk var vid denna tid företrätt med en ledamot i KU. Enighet uppnåddes i utskottet om vilka krav som ett riksdagens hus skulle uppfylla. Vad man däremot inte kunde enas om var frågans vidare behandling. En majoritet på 9 ledamöter ansåg sammanfattningsvis att frågan om hur riksdagen på lång sikt skulle lösa sin lokalfråga borde ytterligare övervägas. Ett minimikrav borde enligt utskottet vara ”att tillräckliga garantier skapas för att de beslut som riksdagen fattar i denna del och som kan komma att medföra mycket betydande kostnader för samhället, tillförsäkrar riksdagen goda funktionsmöjligheter åtminstone en bit in på nästa sekel”. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle uppdra åt förvaltningsstyrelsen att tillsätta en särskild beredning, bestående av riksdagsledamöter, för att närmare överväga riksdagens lokalfrågor på lång sikt i enlighet med vad utskottet anfört. Riksdagen beslutade emellertid med 167 röster mot 149 att avslå utskottets hemställan och bifalla en reservation från utskottets coch m-ledamöter. Det innebar bifall till förvaltningsstyrelsens förslag om ett principiellt ställningstagande för en återflyttning till Helgeandsholmen. Förvaltningsstyrelsen fick därmed i uppdrag att fortsätta arbetet med riksdagens lokalfrågor, i första hand enligt alternativ 2 i riksdagsutredningen av år 1974. Med detta principbeslut avfördes i praktiken alternativet att kvarstanna vid Sergels torg, utan att detta alternativ blivit utrett på ett seriöst sätt. Att en klar utskottsmajoritet kunde förlora vid behandlingen i kammaren speglar att frågan bröt partigränserna och att det bedrivits någon form av lobbyverksamhet för att få igenom beslut i kammaren för återflyttning till Helgeandsholmen. Det finns anledning att nu, nästan sex år senare, komma ihåg att landets ekonomiska läge då var ett helt annat än det är i dag. Jag föreställer mig att om vi i dag stod inför ett sådant avgörande som vi stod inför 1975, är det mycket troligt att vi inte skulle fatta ett beslut om en dyrbar återflyttning. År 1978 förelåg material för ett definitivt ställningstagande i fråga om riksdagens hus. Förslaget lades fram till riksdagen i betänkandet från KU 1977/78:23. Det innebar återflyttning till Helgeandsholmen med involvering av, förutom det gamla riksdagshuset, riksbankens gamla hus och kanslihuset. Tiderna hade redan då blivit sämre för Sverige, och det fanns många som var betänksamma till både de väldiga kostnader som kunde förutses och det vidlyftiga arrangemanget med flera byggnader. Det riksdagsutskott som har huvudansvaret för landets ekonomi, finansutskottet, var betänksamt. Utskottet erinrade om att det statsfinansiella läget då var mycket ansträngt och kunde förutses så förbli under flera budgetår framöver. Man pekade på att alternativet Helgeandsholmen medförde betydligt större budgetanspråk för de närmaste åren än alternativet Sergels torg. Utskottet ansåg det olyckligt att riksdagen tvingades ta ställning till detta stora projekt utan att ha möjlighet att sätta in det i ett större budgetperspektiv. Jag tror för min del att vi redan nu kan säga att finansutskottets farhågor var välgrundade och kommer att bli det än mer vad tiden lider om Helgeandsholmsprojektet får fortsätta. — Detta var något om vad som tidigare hänt i frågan. Jag skall gå över till att behandla vad vi påyrkar i vår motion nr 1124 till innevarande riksmöte. Vi påminner om att vänsterpartiet kommunisterna under hela den tid frågan varit aktuell hävdat att riksdagen borde kvarstanna vid Sergels torg och att vi därmed motsatt oss den kostsamma återflyttningen till Helgeandsholmen. Vi har krävt att alternativet att kvarstanna vid Sergels torg skulle ha utretts lika grundligt som alternativet att återflytta, men så har inte skett. Vi har också krävt att riksdagen, så länge den alls överväger att flytta, skall försöka bevara sin handlingsfrihet så länge detta bara är möjligt. Vi är fullt medvetna om att byggnadsarbetena för att genomföra Helgeandsholmsprojektet redan är i gång. Men vi är inte övertygade om att arbetena ännu passerat den punkt då det skulle framstå som ekonomiskt oförsvarligt att bryta projektet och slutföra en avveckling. Vi har yrkat på att konstitutionsutskottet vid behandlingen av vår motion skulle göra en avstämning av läget och klart ange om vi ännu nått den punkt då det inte längre ter sig meningsfullt med en avveckling av projektet. Utskottet har emellertid inte brytt sig om detta, vilket jag beklagar. Utskottet hänvisar bara till att frågan varit uppe flera gånger tidigare och nu senast i december 1980. Vid detta tillfälle avfärdades ett motionsyrkande med några få rader i det dåvarande betänkandet. Jag kan därför inte se att vi fått någon som helst redovisning av hur läget är, vare sig byggnadsmässigt eller ekonomiskt. Jag tycker därför att det är tveksamt om utskottet har fullgjort den beredning av motionen som man bör kunna kräva. Den ekonomiska situationen för landet har ju stadigt blivit sämre, och regeringen har på kort tid levererat två sparplaner. I det läget tycker jag att det vore rimligt att utskottet levererade en aktuell ekonomisk och teknisk redovisning av läget för Helgeandsholmsprojektet. Därför kommer jag att yrka återremiss till utskottet av motionen 1124. Som jag redan flera gånger nämnt, så är det statsfinansiella läget bekymmersamt. Den stora massan av vanliga inkomsttagare har fått vidkännas en sänkt standard. Pensionerna har försämrats i fråga om värdesäkring. Boendekostnaderna har rakat i höjden som aldrig förr. Nu närmast har vi att emotse kraftigt höjda matpriser, något som till stor del beror på indragna livsmedelssubventioner. Om livsmedelssubventionerna dras in och maten för barnfamiljerna fördyras samtidigt som riksdagen ger hundratals miljoner till ett nytt hus som funktionsmässigt inte behövs, ja, då blir man knappast förvånad om man får reaktioner från vanligt folk och om förtroendet för politiker i allmänhet minskar. Jag har redan påpekat att de beslut som lett fram till nu gällande situation för riksdagens hus vilat på dålig grund. I flera tidningsartiklar och i finansutskottets yttrande inför riksdagens definitiva beslut år 1978 pekades på den sviktande grunden under det gamla riksdagshuset och på behovet av att förstärka denna grund. Jag vill påstå att här föreligger, bildligt talat, likheter. Beslutet att återflytta vilar på lika dålig grund som det gamla riksdagshuset. Därför reser vi igen frågan och kräver en omprövning. Herr talman!

Yrkandet lyder:

Herr talman! Riksdagen beslöt redan vid 1977/78 års riksmöte om återflyttning till Helgeandsholmen. Därefter har riksdagen vid åtskilliga tillfällen avvisat förslag om att det beslutet skulle rivas upp. Majoriteterna har hela tiden varit stora och blivit större och större vid varje beslutstillfälle. Det senaste beslutet i frågan togs i december förra året. I februari i år — alltså gott och väl två månader efter det att beslutet fattats — hade utskottet att ta ställning till en motion från vänsterpartiet kommunisterna, i vilken det krävdes att riksdagen ånyo skall överväga att avbryta byggnadsprojektet. Utskottet beslöt att avstyrka motionskravet, som framgår av det nu aktuella betänkandet. I ett särskilt yttrande till detta betänkande uttrycker Daniel Tarschys missnöje med ärendets behandling i utskottet, och här i dag har nu Per Israelsson ytterligare utvecklat detta missnöje. Det är riktigt att utskottet den här gången inte ägnade särskilt lång tid åt vpk-motionen. Så unikt är inte detta vad gäller behandlingen av ärenden i utskotten. Daniel Tarschys är dess bättre ideligen med om att tämligen snabbt komma fram till beslut i konstitutionsutskottet i de mest skilda ärenden. Samma förfarande gäller naturligtvis i andra utskott. Avgörande är självfallet om utskottet vid behandlingen finner det meningsfullt eller ej att göra en djupare granskning. Det finns gott om frågor som ständigt återkommer, och om inget särskilt inträffat är det rätt vanligt att utskottet hänvisar till tidigare ställningstaganden. Detta tror jag personligen är en rätt nödvändig rationalisering av arbetet, om vi över huvud taget skall klara av riksmötet under de dagar och nätter som kalenderåret ställer till förfogande. Särskilda skäl för en icke alltför utdragen behandling är naturligtvis om utskottet tidigare gjort noggranna utredningar i ärendet och om den senaste behandlingen ligger mycket nära i tiden. Så är det i det här fallet.

Alla i utskottet utom Daniel Tarschys tyckte vid den nu aktuella behandlingen att det inte fanns någon anledning att upprepa detta förfarande. Vi har ju faktiskt en hel del andra ärenden som trycker på. Några revolutionerande nyheter, som kunde tänkas ändra på utskottets tidigare principbeslut, ansåg vi inte att vi kunde förvänta oss. Det bör kanske påpekas att Daniel Tarschys som i det här ärendet tydligen vill kreera rollen av S:t Göran mot draken — eller kanske S:t Göran med drakarna — inte har någon folkpartimotion att stötta sig mot. Om det varit så att folkpartiet som parti är mot riksdagens flyttning, vilket man då och då i den allmänna debatten har velat göra gällande, borde man väl ha väckt en kraftfull och detaljerad partimotion i ärendet. Vi vet emellertid att folkpartiet som parti inte är mot flyttningen. Det klargjordes med all önskvärd tydlighet av ett inlägg i debatten den 9 december av Sven Andersson. Daniel Tarschys anknyter nu liksom i december förra året till en vpk-motion, som han av någon anledning anser vara av sådan lödighet att han inte vill vara med på ett rakt avslag. Om Daniel Tarschys yrkande, som också Per Israelsson har yrkat bifall till, skulle vinna bifall i kammaren, tror jag inte att det skulle innebära någon ändring i sak — så profetisk vågar jag vara. Jag betraktar det närmast som en piruett. Det förefaller som om Daniel Tarschys inte tror något annat heller. I det särskilda yttrande som han har fogat till utskottets betänkande säger nämligen Daniel Tarschys att arbetet nu hunnit så långt att det förefaller sannolikt att projektet måste fullföljas. Det är ett gott understatement, som väl bör vinna uppskattning. Isak har jag inte mycket att tillägga till vad jag i tidigare debatter sagt. Ett avbrytande av byggnationen skulle innebära att hundratals miljoner kastades bort till ingen nytta. Har vi verkligen råd med detta i dagens ekonomiska läge? Det tycker inte jag. Arbetet är ju i full gång. 8 av de 30 arbetsmånader som beräknats för ombyggnaden har redan förflutit. En stor arbetsstyrka är sedan länge verksam vid ombyggnaden. Omfattande rivnings-, schaktoch murgenombrottsarbeten har utförts. Stombyggnadsarbeten och installationsarbeten har påbörjats. Redan i höstas kunde konstitutionsutskottet vid en okulärbesiktning konstatera detta. Kontrakt har slutits. Ett avbrytande skulle innebära stora skadestånd. Och som slutresultat skulle stå en patetisk riksdagsruin, vittrande i sol och vind och undan för undan bortspolad av höstarnas regn. Gamla kulturbyggnader skulle vara skattade enbart åt förgängligheten. Och riksdagen skulle fortfarande stå utan eget hus, utlämnad åt Stockholms stads ständigt ökade krav på hyra för de lokaler som staden motvilligt och i nåder en gång upplät som ett provisorium. Till ett sådant sakernas läge vill jag inte medverka. För den skull ber jag, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Bertil Fiskesjö talade om att vi försöker göra en piruett. Det är kanske litet tidigt, för det är inte teater här ännu, så det handlar det faktiskt inte om. Vad det handlar om är att ställa de stora kostnader som vi drar på oss om det här projektet fullföljs emot den ekonomiska situation i övrigt som råder i landet och de inskränkningar som folk i allmänhet får vidkännas för att se om de är försvarliga. Vi har inte krävt något annat i motionen än en avstämning för att se om det finns någon återvändo eller inte. Det har konstitutionsutskottet faktiskt inte behagat svara på. Man säger nu att det är mycket vanligt att man avfärdar motioner på några rader med hänvisning till föregående behandling för att vinna tid, och det är i och för sig riktigt. Men det här är inte vilken fråga som helst, utan en fråga som har växt utomordentligt i ekonomisk betydelse. När vi började diskutera den talade man om några få hundratal miljoner. Nu har frågan växt så att sluträkningen med säkerhet kommer att hamna över 1 miljard; det tror de flesta. Det finns arkitekter som säger att om man räknar in följdkostnader som flyttningen drar med sig kan räkningen komma att sluta på 2 miljarder, om inflationen fortsätter. Det är alltså en mycket stor sak, och en så viktig ekonomisk fråga, som stöter människorna ute i landet, kan vi inte avfärda så här enkelt. Bara det där förslaget om en svalbassäng, som TV förde fram nyligen, retade folk. Även om det är en mycket liten detalj i den stora saken, visar det hur känslig och viktig frågan är. Därför tror jag inte att vår begäran kan avfärdas som en piruett. Om Bertil Fiskesjö försöker göra det, får han nog mothugg om han ger sig ut i landet bland folk som har känt på det kärva ekonomiska läge som vi befinner oss i. Vi har aldrig begärt att de här kulturbyggnaderna skall lämnas som någon sorts ruiner. Finns det möjlighet för staten att göra en stor vinst genom att avveckla projektet, så menar vi att dessa byggnader skall återställas till meningsfull användning; det säger vi i motionen. De skall inte lämnas som några ruiner. Det ingår i avstämningen att se på vad det kan kosta och vad det kan komma att kosta att fullfölja projektet, som vi från allra första början har ansett vara oklokt.

Herr talman! Jag vill påminna Per Israelsson om att jag i mitt första inlägg utförligt redogjorde för skälen till att vi inte nu gjorde någon ny stor undersökning i den här frågan i konstitutionsutskottet. Vi kan inte med ett par månaders mellanrum göra väldigt omfattande undersökningar i varje fråga som blir aktuell. Då skulle vi bli ännu hårdare trängda än vad vi är nu av den flyende tiden. Enligt min mening är det inte vi, som vill att beslutet skall fullföljas, som är de stora slösarna, utan det är de som menar att hundratals miljoner skall kastas i Strömmen till ingen nytta. Det går kanske hem i en del kretsar att säga att det här är ett lyxbygge — så fungerar tyvärr opinionsbildningen. Sanningen är att vad som är på gång inte alls är något lyxbygge, men med kännedom om hur massmedierna fungerar har jag ingen större förhoppning att den aspekten skall nå ut. Vad det gäller är att bygga för framtiden. Jag föreställer mig att varken Per Israelsson eller jag har så stora chanser att under någon längre tid njuta av den påstådda lyxen. Egoistiska motiv kan således läggas i soptunnan. Vad det gäller är ju att Sveriges riksdag i framtiden skall ha egna, ändamålsenliga lokaler för att bedriva den verksamhet som jag hoppas skall anses som vällovlig och önskvärd långt efter det att såväl Per Israelsson som jag lämnat den skara som har den förnämliga om än ibland förkättrade uppgiften att vara valda representanter för Sveriges folk.

Herr talman! Jag skall inte göra något försök att övertyga Bertil Fiskesjö, men jag skall lämna några ytterligare synpunkter. Bertil Fiskesjö säger att detta inte är något lyxbygge, utan ett seriöst projekt, men han tror inte att den synpunkten får något större genomslag. Kanske ingen lyssnar på honom, eller kanske lyssnar man mera på oss som kritiserar. Detta är kanske riktigt, men en fråga tycker jag Bertil Fiskesjö kunde försöka svara på innan vi slutar detta meningsutbyte: Vad kommer projektet att kosta, enligt Bertil Fiskesjös uppfattning? Vad kommer notan att bli när det är färdigt? Jag begär inte att Bertil Fiskesjö skall precisera sig ens på 200 miljoner när, men han kanske kan säga om det blir 1 miljard, 2 miljarder eller 1,5 miljarder? Det skulle vara mycket intressant både för oss ledamöter och för folk i allmänhet att få reda på detta. Siffran måste ställas mot alla de inskränkningar som folk får leva med — neddragning av livsmedelssubventioner och liknande, som snart kommer. Därför är frågan intressant, och vi bör få svar. Sedan något om funktionen. Jag har redan sagt att jag inte tror att det blir bättre funktion i det nya huset. Det bästa är att ha riksdagen samlad i ett hus. Jag vet att Erik Wärnberg, som står senare på talarlistan, på ett tidigt stadium, redan före 1970-talet, var inne på linjen att vi redan då på en gång skulle skaffa ett hus som vi kunde vara kvar i. Det skulle säkert ha varit bättre, för det måste vara dyrt att ordna ett sådant här provisorium. Men nu har det blivit ett så bra provisorium att det går att vara kvar här. Jag tror inte någon riksdagsledamot farit illa av att vara i detta hus. Det har ju också framgått att det finns expansionsmöjligheter — det har Stockholms kommun visat vid frågans slutliga avgörande. Nej, Bertil Fiskesjö, den goda funktionen och den verkliga standardhöjningen fick vi när vi flyttade hit. Jag tror inte att det blir bättre på Helgeandsholmen -— jag tror snarare att det kan bli sämre. Men jag upprepar frågan: Vad tror Bertil Fiskesjö att denna nota kommer att sluta på, i runda tal?
Herr talman! Kostnadsberäkningarna har ju upprepade gånger redovisats i riksdagstrycket, och det är naturligtvis vad jag i mina bedömningar har att hålla mig till. Kostnaderna måste naturligtvis också ställas mot vad det skulle kosta att inte få ut någonting av redan nedlagda pengar och redan gjorda åtaganden. Tyvärr har vi ju inflation i detta land. Även om vi alla hoppas att kunna minimera den framöver, så kommer vi även fortsättningsvis att behöva gardera oss för att inflationen slår igenom även på ett sådant här projekt. Min kvarstående uppfattning är dock att i det läge vi nu har, oavsett vad man tycker om flyttningen, skulle det dyraste av allt bli att besluta att avbryta den.

Herr talman! Anledningen till att jag i dag har anmält mig på talarlistan är att jag skall försöka rätta till ett par misstag som Daniel Tarschys och hans meningsfränder alltid gör sig skyldiga till i den offentliga debatten — och som har förekommit också i dag i Per Israelssons tal. Det första är att man aldrig vill förstå att de pengar som i dag läggs ned på det ”nygamla” riksdagshuset är investeringar och inte årliga kostnader. Dessa investeringar innebär att riksdagen under minst en mansålder framåt i tiden kommer att få väsentligt lägre årskostnader än om man fortsatt att vara hyresgäst. Och investeringar är som bekant aldrig farliga att göra om de på sikt visar sig lönsamma. Det andra misstaget som jag vill påpeka är att man ständigt säger — och det sade Per Israelsson i dag också — att nu finns det ett väl fungerande riksdagshus. När man jämför investeringskostnaderna vid Helgeandsholmen med Sergels torgs-alternativet, utgår man alltså från ett oförändrat hus vid Sergels torg. Detta är ett i grunden felaktigt resonemang. Två avdelningar som skulle vara i det här huset får inte plats. De är redan utflyttade till andra hus. Handbiblioteket är, som ledamöterna har märkt, utrymt; man har gjort rum där. I varenda ledig vrå i detta hus håller man nu på att bygga lokaler för att man nödtorftigt skall få rum. Redan det första lokalprogrammet för ett riksdagshus efter provisoriet — ett program som upprättades i början av 1970-talet — visade en brist på 2 600 m? lägenhetsyta vid Sergels torg. Den bristen har sedan ökat undan för undan, och det lokalprogram som nu gäller — och som är inlagt vid Helgeandsholmen — kräver ca 7 000 m? större yta än vad som kan rymmas i det nuvarande provisoriska riksdagshuset. Detta lokalprogram är givetvis inte byggnadskommitténs verk utan krav från brukare av riksdagshuset — tjänstemän och riksdagsmän — och jag kan inte påminna mig att folkpartiets representanter, Daniel Tarschys meningsfränder, har gått på någon restriktiv linje i något sammanhang, snarare tvärtom. Konstitutionsutskottet har hela tiden tagit konsekvenserna av detta, både majoriteten och minoriteten — de har ju varit olika ibland — och ingen i konstitutionsutskottet har tänkt sig att riksdagen skulle vara kvar i oförändrade lokaler vid Sergels torg. Varje gång riksdagen har röstat om riksdagens framtida hemvist, så har alltså alternativen varit antingen återflyttning till Helgeandsholmen eller fortsatt utredning. Detta utredningsarbete skulle syfta till att undersöka vilka möjligheter det fanns att antingen skapa expansionsutrymmen vid Sergels torg eller rent av bygga ett nytt riksdagshus på en helt ny plats. Men det har aldrig varit någon omröstning om att kvarvara vid Sergels torg i oförändrade lokaler. Det mest realistiska förslaget till utvidgning vid Sergels torg var Stockholms kommuns erbjudande att riva ned befintlig bebyggelse och bygga ett nytt kontorshus i kvarteret Hägern Större på andra sidan Drottninggatan mot Klara kyrka. Med de krav på utrymme som riksdagen nu har skulle detta kontorshus ha varit fullbelagt redan 1983. Daniel Tarschys och hans meningsfränder har på senare år aldrig talat om de investeringskostnader som det skulle dra med sig. Det är alltså felaktigt att tro att inga investeringskostnader hade behövts om riksdagen valt att stanna kvar i det nuvarande provisoriet. Jag vet inte summan för den nämnda investeringen för ett kontorshus, men den är mycket stor. Var och en kan med nuvarande kvadratmeterspris räkna ut ungefär var kostnaden skulle stanna. Men därtill skall läggas kostnader för att ställa riksbyggnaderna i skick. Underhållet där har kraftigt eftersatts under flera år. Ledningssystemen är 50 år gamla, och de nu påbörjade ombyggnadsarbetena har visat att mycket stora kostnader har måst läggas ned på husen oberoende av om riksdagen flyttat dit eller inte. De arkeologiska undersökningarna på Helgeandsholmen har varit mycket kostsamma. Dessa har nödvändiggjorts av ombyggnadsarbetena — de hade således inte kommit till stånd om inte ombyggnaden hade satts i gång. Men dessa arkeologiska undersökningar måste väl ändå ha ett egenvärde. Nog har jag fått det intrycket av den debatt som förts och av de prominenta personer som stått i gropen och uttalat sig för massmedia att inga kostnader fick skys för att dokumentera det gamla Stockholms historia. Det som nu utförts borde alltså föras på riksdagshusets plussida och inte räknas som något slags kostnadsbelastning. Samma sak kan f. ö. sägas om det museum som ersätter det tidigare planerade garaget, som utgått ur projektet. Det har också glömts bort. Man skall kanske också tala om att det första garaget planerades för att tillmötesgå ett krav från Stockholms kommuns byggnadsnämnd på iordningställande av minst 140 garageplatser. När Stockholms kommun frånträdde det kravet och riksdagsmännen från Stockholm inte ville ha något garage, fanns det inte längre någon anledning för byggnadskommittén att vidhålla planerna på ett garage. Man har därför slopat garaget och inrättar i stället ett museum. Det kostar ganska stora pengar, men museet måste väl också föras upp på plussidan. Man har också velat ge riksdagen skulden för den omflyttning som sker av departementen. Förhållandet är annars det, att byggnadsstyrelsen på regeringens uppdrag sedan flera år tillbaka planerat regeringskansliernas överflyttning till södra Klara. Sålunda hade fastigheter inköpts, hyresgäster evakuerats och en del hust.o.m. rivits innan riksdagens återflyttningsbeslut kom in i bilden. Man kan möjligen påstå att något departement fått göra överflyttningen något år tidigare än vad som annars var tänkt, men detta kan väl knappast vara någon nackdel sett mot bakgrund av den inflationsutveckling som vi har haft. Folkpartiet och vpk upprepar gång på gång att riksdagen gör sig skyldig till miljardslöseri genom sitt beslut om återflyttning. Men man har aldrig funnit det vara mödan värt att försöka bevisa att man har rätt. Man har pekat på investeringskostnaderna, utan att samtidigt tala om att riksdagen inte bor gratis vid Sergels torg. Man vägrar att göra den självklara kostnadsjämförelsen — vilka blir de årliga driftkostnaderna i ett långt tidsperspektiv? Blir det för staten billigare att hyra nuvarande hus vid Sergels torg och det tänkta kontorshuset, eller blir det billigare att riksdagen rustar upp sina egna hus och för framtiden bara har driftkostnader? Jag medger att det är svårt att få fram den absolut objektiva jämförelsen. Riksdagens framtida expansion är osäker, likaså kostnadsutvecklingen. Men riksdagens utredare har i alla fall gjort försök att få fram sådana jämförelser. Jag tror att jag, med all respekt för dem som kanske har en annan åsikt, åt båda håll, vågar säga att de jämförelser som har gjorts inte pekar på någon större skillnad mellan alternativen, utan det är andra skäl som varit avgörande för ställningstagandet när riksdagen har fattat sina beslut i detta ärende. Ett skäl som jag tror varit tungt vägande för många är att vi har två riksbyggnader som vi inte kan riva utan vill bevara. Den enda vettiga användningen av dessa hus var att riksdagen, som en gång varit där, nyttjade dem. Då man samtidigt trodde sig kunna presentera funktionsdugliga lokaler i god miljö så var detta den bästa kombinationen. Ett skäl att rösta annorlunda var att man kanske inte trodde på funktionsdugligheten. Jag vågar påstå att den kostnadsfördyring som hittills uppstått på ombyggnaden, mest beroende på den starka inflationsutvecklingen, inte har förändrat läget sedan 1978, då riksdagen fattade sitt definitiva beslut. Marknadshyrorna i centrala Stockholm har stigit ännu mera än de kostnader som fördyrats vid ombyggnaden av riksbyggnaderna. Til syvende og sidst är det ändå marknadshyrorna som blir avgörande för riksdagens kostnader om man fortsätter att vara hyresgäst — detta oavsett om riksdagen till kommunen betalar full hyra eller om kommunen subventionerar riksdagen. Man kan ju heller aldrig komma ifrån att hyrorna vid Sergels torg ur marknadssynpunkt är och måste vara väsentligt högre än på Helgeandsholmen med kringliggande bebyggelse. Herr talman! Det kan givetvis vara delade meningar om vad som ur olika synpunkter var det klokaste att besluta 1978. Jag tycker det var ett klokt beslut, och det tyckte majoriteten av riksdagens ledamöter. Andra tyckte det var mindre klokt. Men ett är fullständigt klart: Ett avbrytande av bygget i dag skulle framstå som ett mycket oklokt och dyrbart beslut. Jag vågar påstå att ungefär tre fjärdedelar av den totala kostnaden för bygget i dag antingen är nedlagda eller uppbundna genom avtal. Att avbryta nu skulle resultera i stora skadeståndskrav. Hur stora de skulle bli är svårt att säga. Givetvis blev det inte tre fjärdedelar av kostnaden, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle kosta oss nära hälften av den slutliga kostnaden att egentligen inte få ett endaste dugg. Rent fysiskt är de flesta rivningsarbetena nu avslutade. Nybyggnationen har påbörjats beträffande de två riksbyggnaderna. Projekteringen är i det närmaste helt färdig för kanslihusbyggnaden, och allt försiggår planenligt. Jag skall till slut försöka svara på Per Israelssons fråga om vad kostnaden kommer att bli. Vi har redovisat den kostnaden, och i prisläget den 1 april 1980 är den 440 milj.kr. för själva byggnaderna. På en byggnad är inget anbud taget, och där kan givetvis kostnaden öka något, om man har räknat litet för lågt. Men det är den mindre delen av byggnaderna. Därtill kommer inventarier, och vad de kommer att kosta beror på hur mycket man vill återanvända från det här huset. Sedan kommer man i fortsättningen att få betala den kostnadsökning som uppkommer på grund av inflationsutvecklingen i samhället i stort. Ju längre det dröjer och ju fler gånger man avbryter bygget, desto större blir de kostnadsökningar som inflationsutvecklingen leder till. Vi har fått svara för en hel del sådana kostnader redan, genom ett segdraget igångsättande av bygget, genom att den arkeologiska utgrävningen har tagit ovanligt lång tid osv. Om vi uppskjuter bygget ytterligare får vi ännu större sådana kostnader. Det är indexreglering på detta. Det finns i dag ingenting som säger att kostnaderna skulle springa i väg helt okontrollerat, så den siffra jag i dag nämnt — Per Israelsson begärde egentligen inte mer än en precisering på 200 miljoner när — tror jag att jag vågar stå för.

Herr talman! Nu börjar det strax bli litet mer intressant — Erik Wärnberg är ju faktiskt beredd att nämna siffror. Han inledde med att säga att han hade begärt ordet i denna debatt för att rätta till en del misstag som både jag och Daniel Tarschys hade gjort. Jag är inte riktigt beredd att gå med på att det rör sig om misstag. Jag vill vidhålla att i varje fall jag för min del har försökt hålla mig till fakta. Erik Wärnberg hävdar att vi måste vara uppmärksamma på att det hela tiden rör sig om investeringar, som skall gälla lång tid framåt. Därför kan det mycket väl bli billigare i riksdagens nya hus än om vi stannar kvar här och betalar hyra till Stockholms kommun, säger han. Men då vill jag erinra om att finansutskottet, som jag nämnde redan i mitt första anförande, i sitt yttrande i samband med det slutliga beslutet sade att det inte gick att visa att det blir billigare att flytta. Det är svårt att visa det i dag också, t.o.m. ännu svårare, för jag tror nämligen att det blir mycket dyrare. Erik Wärnberg säger att det blir väldigt dyrt att avbryta arbetet nu. Kontrakt är skrivna, osv. Det nämner vi också i vår motion. Vi har heller inte krävt annat än att få en avstämning av om vi har nått den punkt där det så att säga inte finns någon återvändo. Våra frågor i det avseendet har utskottet inte velat svara på. Erik Wärnberg har i alla fall gått litet längre och lämnat vissa siffror under debatten här. Varför vill inte utskottet göra det och ta upp detta seriöst i en skrivning, där man verkligen visar att det inte längre lönar sig att avveckla projektet, att loppet är kört? Vi menar att detta inte har visats i betänkandet, och därför har jag yrkat på återremiss av ärendet. Vi vill att utskottet skall behandla frågan ytterligare, så att vi får en redovisning inskriven i betänkandet. Den kan naturligtvis mynna ut i att loppet är kört, meni den skrivning som nu har lämnats visas inte detta, och därför står vi fast vid vårt krav. Det har skrivits en del om det här huset och om vad det kommer att kosta. I tidskriften Ny Teknik sägs: ”Kostnaderna för bygget kommer enligt experter att uppgå till miljardbelopp; det byggs på löpande räkning och i statsverkspropositionen ökades beloppet från 380 Mkr till en dryg halv miljard. Då ingår inte grundförstärkningen. Polisens kostnader för att garantera riksdagsmännens säkerhet blir enorma; riksdagsbyggnaden är enligt Säpo svår och dyr att bevaka.” Jag vill inte gå i god för detta, men den här tidskriften är inte ensam om att anföra kritik. Sådan har framfört även från andra håll. Jag vidhåller vad jag sagt tidigare: Jag tror inte att det kommer att bli bättre med den här flyttningen.
Herr talman! Kostnaderna för att bevaka riksdagsmännen är precis lika stora, oavsett om riksdagen är kvar här eller flyttar — förmodligen kostar bevakningen mera här. Vi bedömer det inte så att grundförstärkning behöver göras, men om en sådan skulle göras, så kostar det lika mycket oavsett om riksdagen är kvar här eller inte — byggnaderna på Helgeandsholmen skall ju ändå vara kvar. Att flytta tröskeln för att bevara grundvattennivån kostar också lika mycket oavsett om riksdagen flyttar eller inte — byggnaderna skall som sagt stå kvar. Det är detta som är det väsentliga. Dessa kostnader påverkas inte av att riksdagsarbetet bedrivs i huset.

Herr talman! Det är bra om det blir så som Erik Wärnberg säger, men jag är inte alldeles övertygad om det. Erik Wärnberg säger att man bedömt att det inte behöver göras någonting åt grunden. Enligt vad som skrivits i tidningarna står huset sedan några år relativt stilla, men tidigare har det rört på sig. Man överväger då att flytta dammluckor och liknande åtgärder för att hålla en bättre vattennivå runt den pålning som huset står på. De kostnaderna är såvitt jag vet inte inräknade. Med hänsyn till inflationen och till de väldiga kostnader för staten som detta kommer att medföra och med tanke på det faktum att folk i allmänhet får det sämre här i landet skulle jag vara väldigt glad om det går så bra som Erik Wärnberg tror, men jag har mina tvivel. För att återgå till min bild från början av debatten som visade den dåliga grunden för huset och den dåliga grunden för beslutet vill jag säga att om man nu skall flytta dammluckorna eller portarna, så vill jag uttrycka den förhoppningen att det, bildligt talat, inte blir ett Watergate av det här beslutet.
Herr talman! Jag skulle kanske ägna någon minut åt frågan om grundvattennivån. Grundvattennivån bestäms i dag av Saltsjöns nivå. Genom landhöjningen kommer trägrunden att flyttas upp, och några år in på nästa århundrade kommer grundvattennivån att vara för låg. Därför måste man höja den till Mälarens nivå. Det kan man för riksdagshusets del göra enkelt, bara genom att sätta upp en skärm vid nedre delen av Helgeandsholmen. Det kunde byggnadskommittén ha gått i författning om nu, till en relativt lindrig kostnad, men eftersom det är lika allvarligt för kajerna och husen vid sidan om riksdagshuset, har det bedömts vara viktigt att man klarar av alltihop på en gång tillsammans med Stockholms kommun. Därvid skulle man flytta den vattentröskel som i dag ligger vid riksbankshusets nivå till brofästet längre ner. Dessa kostnader kommer under alla omständigheter, vare sig det blir nu, år 2000 eller längre fram. De kommer också oberoende av om riksdagen är placerad där eller inte, eftersom det är huset, liksom kajerna på båda sidor av vattenströmmarna, som skall bevaras. Det är alltså kostnader som egentligen inte har med riksdagens funktion att göra, utan det är fråga om bevarandet av husen. När det gäller grundförstärkning kan man säga att huset inte har rört sig praktiskt taget alls under de senaste 13 åren. Rörelsen i huset var värst när huset var nytt, men den har avtagit för att nu helt ha upphört. Därför har man bedömt att det är bättre att inte göra någon grundförstärkning nu, men skulle man behöva göra en grundförstärkning, kostar det lika mycket, oavsett om riksdagen eller någonting annat finns där. Det har alltså inte ett dugg med riksdagens flyttning att göra.

Herr talman! När proposition nr 100, bilaga 19, kom övervägde jag om jag skulle motionera men valde att inte göra det. Jag vill emellertid fråga om en sak. Kanske har det redan nämnts — jag har inte hört hela debatten. Saken behandlas på s. 17 i propositionen, och det hela bygger naturligtvis på vad byggnadskommittén och andra har uttalat. Det står att fastprisanbuden låg på en så hög kostnadsnivå att de förkastades. Vidare står det bl.a. att det finns ett löpande-räknings-avtal. Jag undrar om det här verkligen kommer att bli billigare. Enligt min mening verkar det helt orimligt med den här konstruktionen. Jag vill från början gärna säga att jag håller med utskottet om att riksdagen bör flytta tillbaka. Jag är helt enig med Erik Wärnberg och andra i det fallet och anser inte heller att det är någon lyx som man ägnar sig åt där borta i det blivande riksdagshuset. Däremot anser jag att det är en onödigt dyr lösning. Detta kan jag upprepa, trots att det sagts många gånger tidigare av flera. Jag tycker inte att det är något fel att man ägnar sig åt arkeologiska utgrävningar. Kostnaden är mycket obetydlig. Jag önskar inte riva upp frågan och kommer givetvis också att rösta på utskottets hemställan — jag vill ju inte att riksdagen skall vara placerad här. Men det enligt min mening tragiska är att riksdagsledamöterna knappast vet vad som egentligen sker. Vår arbetsbörda är så stor — vad vi skall läsa är så omfattande — att jag kunde slå vad om att de allra flesta av åtminstone de riksdagsmän som har varit här bara en kortare tid inte har reda på det tidigare förloppet och inte känner till vad riksdagen begärde på 1960-talet och i början av 1970-talet, nämligen att få ett riksdagshus. Utskottsledamöterna var vid ett tillfälle på resa i Holland, och vi hade då en tolk som konstruerade svenskan på sitt eget sätt. Det heter ju ett hus och flera hus. Han sade emellertid ett hus och flera husar. Om vi nu läser ”nytt riksdagshus”, skall vi komma ihåg att det inte är fråga om ett hus utan om flera hus och huskroppar. Många riksdagsledamöter — och det här är inte att underkänna deras begåvning — har säkert inte helt klart för sig vad som egentligen sker. De känner inte till att det blir en serie byggnader. Och man tror att det blir ändamålsenligt. Det går kanske att visa en bild på TV-skärmen. Det syns kanske ett svart streck som går från huskropparna i Gamla stan. Sedan går sträckningen genom flera korridorer och trappor. Därefter går den under Stallkanalen. Så småningom är man på Helgeandsholmen. Så går sträckningen till gamla riksbanken och till plenisalen. Är det någon av er riksdagsmän som tror att det går att arbeta och bo i den där delen av husen — eller husarna, hur vi nu skall kalla det — och samtidigt hålla tiden vid voteringarna? Enligt min mening är det helt omöjligt. Det fanns möjligheter att bygga allt på Helgeandsholmen. Hindret var väl att vi då inte hade kunnat bevara de två kamrarna. Men vad skall vi ha dem till? Hade det varit ett 300 år gammalt slott, hade jag kunnat hålla med om att vi borde ha bevarat det. Men varför skulle kamrarna finnas kvar och därmed hindra att vi får utrymme? Alltså är det djupt tragiskt att lösningen blev denna. Jag tror inte att det kommer att fungera. Erik Wärnberg har rätt i att det är dyrt med bevakning här vid Sergels Torg. Men vad kostar det att ordna bevakning mellan två strömmar, Norrström och Stallkanalen? Och vad kan hända med byggnaderna enligt förslaget? Vad händer om rulltrappor och rullbanor från det andra huset stannar? Ja, det är tragiskt att det blev så här. Riksdagen får alltså inte vad den begärt, och den får kanske inte heller vad den tror att den skall få. Vidare har det sagts så mycket här om den slutliga kostnaden. Erik Wärnberg talade om riksdagens expansion. Men vi kan väl ändå inte bli fler än 349 riksdagsmän. Det måste väl vara möjligt att begränsa alla dessa aktiviteter vid sidan om som tar så mycket utrymme. Jag tror att det hade gått väldigt bra. Enligt det förslag som jag har kört fram många gånger är det bevisat att det går bra att få alla erforderliga lokaler förlagda till Helgeandsholmen. Så till den slutliga kostnaden. Ingår husen i Gamla stan i kalkylerna? Det kommer att bli många hus till slut. Förstärkningen för att motverka rörelsen, som det talas om här, måste väl vara lättast att göra nu, när man har rivit upp och kommer åt pålarna och hela grunden. Vad kostar det om 15-20 år, om man — när huset står där och riksdagen arbetar — skall försöka komma ned under och finna den fasta grunden? Jag tycker att man under alla förhållanden antingen skall garantera att pålarna och grunden håller eller också göra förbättringen nu, för det måste bli billigast. Och inte tror väl Erik Wärnberg att inflationen stannar så helt att det kommer att bli lättnader längre fram? Beträffande förflyttning av dammluckan så har jag talat med folk som kan sådana saker som geologi och geografi och som kan bedöma kostnaderna för en sådan flyttning. De menar nog att det är en ganska orimlig tanke man är inne på här. Det kan vara riktigt att dammluckan måste flyttas, oavsett om det blir riksdagen eller andra som bestämmer om det. Men jag betvivlar att det är nödvändigt. Och skall man vidta några åtgärder för riksdagshusets del är det bättre att påla nu så att huset står under alla förhållanden. Jag tycker att utskottet har ägnat mycken tid åt Sten Svenssons motion om fonograminspelningar och alldeles för liten tid åt denna viktiga fråga. Jag måste också säga med sorg: Tänk vad riksdagen kunde ha fått om man hade kunnat samla sig kring en lösning som betytt att riksdagen endast skulle ha lokaler på Helgeandsholmen. Jag skall inte försöka få någon ändring till stånd nu. Det går inte att ändra något nu. Men det är djupt beklagligt att det blev som det blev.

Herr talman! Jag skall först svara på den direkta frågan om fastprisnivån. Varför kunde man inte ta ett fast pris? Det kunde man inte därför att anbuden låg så högt att byggnadskommittén utgick ifrån att vi kan få ombyggnaden betydligt billigare utförd vid s.k. incitamentsupphandling. Jag tror vi är ganska övertygade om att resultatet blir det också. Jag vill inte säga hur många miljoner kronor lägre den här incitamentsnivån ligger, men det är flera tiotal miljoner. Beträffande de delupphandlingar som har gjorts — de flesta är snart gjorda — finns ingenting som pekar på annat än att det riktpris som fastställdes till 195 milj.kr. kommer att hålla. Allt pekar på det i dag, medan det skulle ha gått till åtskilliga tiotal miljoner mer att ta en fastprisnivå. När Tore Nilsson pratar om att han har ett förslag om lokaler på Helgeandsholmen som är mycket bättre, så går han emot hela den samlade expertis som finns på alla områden. De sade att det förslaget icke var utvecklingsbart. Jag vill inte bestrida att Tore Nilsson kan mer än den samlade svenska expertisen, men jag har svårt att följa Tore Nilssons förslag när man har hela den samlade expertisen emot sig. Tore Nilsson säger själv att man enligt hans förslag bleve tvungen att ta bort kamrarna och trapphallen i det gamla riksdagshuset. Det var det man enligt riksdagens beslut om bevarande inte skulle göra. Alltså kunde förslaget inte genomföras i det avseendet heller. Upphovsmännen till detta förslag har i åratal påstått att deras förslag var det bästa, och de har inte aktat för rov att sprida ut rykten och förtal om alla dem som sysslar med den här frågan. Det är den metod de har använt. Att Tore Nilsson tycker att det förslaget ändå är det bästa hedrar kanske inte Tore Nilsson. Det är inte byggnadskommittén som bestämmer utrymmet, utan det är riksdagens organ som säger hur stort utrymme man vill ha. Riksdagens utskott och kammare bestämmer lokalutrymmet, och vi har bara att bygga i enlighet därmed. Hade det gått att begränsa det, hade vi aldrig tagit mer än de tre husen, men man har redan från början fått gå in i det reservutrymme som finns. Det tre husen, men inte några ytterligare reservutrymmen, är medräknade i kostnaderna. När det gäller pålningen har byggnadskommittén kommit till den slutsatsen att eftersom det gamla riksdagshuset har satt sig — det rör sig inte nu längre —- är det en stor risk förenad med att ge sig in där, när det står en påle på mindre än en kvadratmeter, och försöka att grundförstärka huset. Det är större risk med det än med att låta huset vara som det är. Ingen kan svära på att huset står till evig tid, men när det icke har rört sig under de senaste 13 åren, anser vi det vara bevis på att huset nu förmodligen har satt sig färdigt för all framtid.

Herr talman! Om byggnadskommittén tror, och kommer att fortsätta att tro, att det blir billigare med löpanderäkningssystemet, då ber jag att få gratulera kommittén. Men annars tror jag nog att kommittén kommer att få uppleva att det finns människor här i Sverige som kan skriva räkningar — särskilt som det säkert då och då kommer att dyka upp arbeten som inte finns med nu utan som kan komma in i bilden senare. När det sedan gäller det tidigare förslaget till nytt riksdagshus har jag ju inte sagt att jag har gjort förslaget, utan jag har fått det presenterat för mig, och jag har trott på det. För några år sedan fanns det också en möjlighet för riksdagen att få se det — det fanns en modell på det någonstans i det här huset. Tyvärr hinner och orkar vi inte sätta oss in i allt, och jag tror att de allra flesta inte ens visste att förslaget fanns. Men det är helt garanterat att det förslaget hade med alla de lokaler som riksdagen hade behov av. Nu kan man göra som Erik Wärnberg gör: håna mig för att jag skulle anse mig vara en bättre expert. Det har jag inte gett mig ut för att vara, men jag har alltså trott på det här. Jag medger att man då sade att båda kamrarna skulle vara kvar i huset, men får jag fråga Erik Wärnberg: Blir de kvar nu då? Och varför skall vi ha kvar alla dessa stora utrymmen, och kanske en trapphall, som delvis är förfalskad — den är inte av marmor som man tror. Ja, man fattade ju det beslutet, men jag beklagar att det blev så. Sedan till det som Erik Wärnberg antydde om de metoder som vi har använt för att försvara förslaget. Dem tar jag avstånd från. Jag vill inte svartmåla någon människa, utan jag menar att det i tävlingen fanns med ett bra förslag. Det förslaget förklarades emellertid vara icke utvecklingsbart, men detta är inte bevisat. Frågan är väl om nu inte tekniker och de som har fått ett nyfiket intresse för det här förslaget därför att det kostar så mycket pengar också kommer att se på det tidigare förslaget och säga: Men här fanns det ju en fantastiskt bra lösning! Och den uppfattningen har jag fortfarande, Erik Wärnberg.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar brukar kallas ”återflyttningen till gamla riksdagshuset”, och några här i kammaren kanske fortfarande tror att det just är fråga om en återflyttning till det gamla huset. Men så är det juinte. Det gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen håller på att byggas om till en byggnad för riksdagens utskott, och när det blir färdigt kommer det att inrymma utskottens sessionssalar, utskottens kanslilokaler, två partilokaler och ytterligare några rum. Det gamla riksdagshuset kommer att bli en flygel i utkanten av det stora komplex som nu växer fram — ett komplex som börjar på Helgeandsholmen och sedan vindlar sig bort en bra bit in i Gamla stan, genom fyra komplicerade huskroppar, över broar och genom tunnlar. Det kommer att bli en flygel som riksdagsledamöterna besöker någon gång eller några gånger i veckan, ett hus för det arbete som riksdagen vanligen bedriver under tisdagarna. Jag tror inte att det tisdagshuset kommer att ge nostalgikerna här i kammaren den återseendets glädje som de tycks se fram emot. Många här i kammaren — däribland flertalet folkpartister — har varit kritiska och är fortfarande kritiska mot återflyttningen. Vi menar att riksdagen redan har ett bra hus och att de utvecklingsmöjligheter som finns i detta hus och runt om kring detta hus borde ha kunnat tas till vara. Det hade varit bättre att stanna i en kompakt anläggning i stället för att flytta till en anläggning som spretar åt alla håll. De ytterligare utrymmen som behövs för att ge riksdagsmännen en rimlig service hade kunnat tillgodoses också i det här huset och i dess omedelbara omgivning. En sådan lösning hade både blivit avsevärt billigare än den som nu valts och gett oss tillfälle att fundera vidare på riksdagens arbetsuppgifter och arbetsformer, som säkerligen inte kommer att vara desamma om tio eller tjugo år. Bara på den korta tid som vi varit här har vi kunnat märka stora förändringar. Många andra funktioner än det rent parlamentariska arbetet har kommit att förläggas hit. Det finns en klar tendens att riksdagshuset håller på att växa till att bli ett slags politikens hus, ett allmänt centrum för landets politiska verksamhet: för kommittéväsendet, för partiernas möten på riksplanet, osv. Det här är en utveckling som knappast kunnat beaktas vid utformningen av det nya komplexet. Där saknas i stor utsträckning sammanträdesrum och lokaler för de olika stödfunktioner som just den här tendensen motiverar. Vad man heller inte kunnat beakta är att riksdagens arbetsformer givetvis kommer att förändras. Ta bara frågan om öppna utskottsutfrågningar. Under 1970-talet har vi alltmer övergått till att hålla utfrågningar i utskotten, ofta med omfattande publicitet efteråt, något som konstitutionsutskottets ledamöter är väl medvetna om. De flesta av oss tror jag är medvetna om att det med tiden kommer att bli mera av utfrågningar som är offentliga redan när de hålls. För den utvecklingen finns det, såvitt jag kunnat finna, ingen beredskap. För dyra pengar håller vi på att bygga fast oss i en anläggning som kommer att vara föråldrad från första dagen. Kalkylerna har det redan talats om, och jag behöver inte tillägga så mycket. Det är vid det här laget välkänt att notan blir längre och längre för varje år som går och att det ständigt upptäcks nya komplikationer som fördyrar bygget. Att det är en flyttkarusell i miljardklassen råder det vid det här laget inget tvivel om, och det är det redan innan man tagit hänsyn till att det beräknas kosta Stockholms kommun ungefär 250 milj.kr. att bygga om det nuvarande riksdagshuset till en teater. Räknar man med alla flyttningar som sätts i gång genom riksdagsbeslutet, handlar det inte längre om en miljard, utan vi är på god väg mot den andra miljarden. Det tycker jag är någonting som de sparsamma moderaterna, de resurshushållande centerpartisterna och de socialdemokrater som klagar över budgetunderskottet men i samma ögonblick använder miljarder för att lägga ned riksdagshus och flygplatser borde tänka på. Nu är alltså bygget i gång, och det finns entreprenadavtal för den del av komplexet som ligger på Helgeandsholmen. Vi har då gjort den bedömningen att det nu sannolikt är för sent att avbryta processen, även om det självfallet vore möjligt att utnyttja de ombyggda husen för andra ändamål än de avsedda. Stockholm lider brist på konferenslokaler, och kontorsrum brukar inte vara svåra att utnyttja. Men vi har alltså gjort den bedömningen att det sannolikt är för sent att riva upp det olyckliga beslut som har fattats. Men en bedömning som vi har kvar är att riksdagens utskott skall bereda de motioner som de har att bereda. Av den anledningen vill jag här yrka återremiss på motion 1980/81:1124. Låt mig kort ange bakgrunden till detta yrkande. I den här motionen föreslås att ombyggnaden på Helgeandsholmen bör avbrytas om utskottet vid sin genomgång av frågan finner att staten härigenom kan göra avsevärda besparingar. Motionärerna har alltså gjort sitt yrkande beroende av de upplysningar som utskottet inhämtar. Jag har då ansett det vara rimligt att utskottet för att kunna bedöma en sådan hemställan måste inhämta de upplysningar som behövs. Men den uppfattningen har avfärdats av utskottets majoritet. I betänkandet påstår majoriteten att utskottet redan i höstas inhämtade ”aktuella informationer i husfrågan såväl avseende planeringsläget i stort som tänkbara ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt avbrytande av projektet”. Detta är med förlov sagt nonsens. Vad som hände i fjol var att Bertil Fiskesjö frågade Erik Wärnberg vad som skulle hända om man genast avbröt projektet. Erik Wärnberg svarade då att det skulle bli förfärliga kostnader och stora skadeståndsanspråk. Jag märker att min taletid nu är slut. Jag avbryter därför mitt anförande här. Om någon till äventyrs skulle begära ordet efter mig ber jag, herr talman, att få återkomma.

Herr talman! Det borde normalt räcka med att hänvisa till den debatt i det här ärendet som vi förde här i kammaren den 17 december i fjol. En förklaring krävs emellertid. Vi socialdemokrater i näringsutskottet har för vana att foga oss även i riksdagsbeslut som vi inte gillar. Om ett ärende kommer upp igen, som det här har gjort, brukar vi endast med ett särskilt yttrande anmäla vår avvikande mening. Svenska folket bör, menar vi, trots en vacklande vilja i parlamentet, så långt möjligt få veta vad man skall rätta sig efter i näringspolitiken. Den här frågan utgör ett undantag. De kostnader som Oskarshamnsverkets kraftgrupp anser sig drabbad av är en följd av tvekan hos statsmakterna om energipolitiken som riksdagen är ansvarig för. Det kan då inte vara anständigt av riksdagen att vägra att ens förhandla om ersättningsanspråken från OKG. Utskottets reservanter anser, utan att därmed ta någon som helst ställning till anspråken i sig, att så får staten inte bära sig åt. Därför, herr talman, vidhåller vi vår mening genom reservationen, som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Som Nils Erik Wååg så riktigt sade debatterades den här frågan ingående så sent som i december förra året. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa de argument som finns så vältaligt utvecklade i protokollet. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan tyvärr inte säga att jag skall fatta mig lika kort som Hadar Cars. Vi har i en socialdemokratisk motion reagerat mot att det kraftföretag som levererar el inom stora delar av södra Sverige och Stockholm helt och hållet självt skall svara för de kostnader som oklarheterna fram till folkomröstningen innebar för de kärnkraftsproducerande kraftföretagen. Det är Oskarhamnsverkets Kraftgrupp, OKG, som jag menar. 1976 beställdes anläggningen hos Asea-Atom-Stal-Laval. Sedan vet vi vad som hände efter beställningen 1976. Villkorslagen annonserades i regeringsdeklarationen i oktober 1976 och antogs av riksdagen våren 1977. Då hade osäkerhetsperioden börjat. Men eftersom bindande avtal var tecknade med leverantörer fortgick arbetet med de olika komponenterna, om än i långsam takt. Inget arbete påbörjades dock på byggnadsplatsen. Företaget arbetade efter principen att försöka hålla kostnaderna på så låg ekonomisk nivå som möjligt med tanke på en eventuell kommande avbeställning. Om OKG hade avskrivit projektet och brutit ingångna kontrakt, hade det betytt stora pengar i skadestånd. I april-maj 1980, efter folkomröstningen, kunde företaget sätta i gång igen i den takt och på det sätt som ursprungligen var avsikten att man skulle göra i början av 1977. Formellt fanns det inte något hinder för OKG att driva O 3-projektet enligt den ursprungliga tidsplanen, om man bortser från ett kraftigt fördröjt stadsplaneärende, som jag skall återkomma till. Skälet till att OKG ändå begär ersättning för sina förseningskostnader är att de politiska besluten från 1976 fram till 1979 inneburit sådana ändringar av förutsättningarna att projektet inte rimligen kunde fullföljas enligt ursprunglig tidsplan. Dessa ändringar kunde inte förutses av OKG vid beställningstillfället. Inte heller har de kunnat påverkas av OKG. Man kan ställa frågan vad som hade hänt om OKG fortsatt att driva projektet enligt ursprungliga planer. Helt säkert hade väl då arbetet stoppats med politiska medel. Ett indirekt bevis på detta är det sätt varpå regeringen har behandlat stadsplaneärendet. En ny stadsplan för området begärdes i mars 1975 och den tillstyrktes av planverket, men ärendet släpptes inte av regeringen förrän i mars 1979, dvs. efter fyra år. Det var ett fegt sätt att hindra igångsättningen av byggnaden på platsen, men detta var den enda formella möjlighet regeringen hade att hindra byggstart för projektet. Den här behandlingen visar att regeringen i all sin velighet dock hade en politisk viljeinriktning att fördröja O 3-bygget. Man kan alltså konstatera att det i praktiken av politiska skäl var helt omöjligt att driva projektet på något annat sätt än som verkligen skedde. Besluten och turerna kring Forsmark 3 liknar mycket det som gäller Oskarshamn 3. Båda byggena har råkat ut för förseningar och därmed fördyringar. Men nu har de lika förutsättningarna rubbats. Forsmarksbygget kompenseras för sina kostnader. Oskarshamnsverket skall inte kompenseras. Det brukar vara svensk rättspraxis att den som lider skada skall kompenseras av den som vållar skadan. Här gäller det nu staten kontra Forsmark. Det bör också gälla staten kontra Oskarshamnsverket. Det är ett anständighetskrav och ett rättvisekrav. Om Oskarshamnsverket inte får kompensation, får elabonnenterna inom leveransområdet till stor del ta kostnaden. Det kommer att drabba näringsliv, stora och små industrier, de enskilda hushållen och folk som bor i villor och i hyreshus. De som bor i mangårdsbyggnader kanske klarar sig. Överslagsmässigt borde skillnaden i pris för kraft från Oskarshamn 3 och kraft från Forsmark 3 vid i övrigt lika förhållanden röra sig om 2-3 öre per kWh, om den ena reaktorn får ersättning för försening men den andra inte får det. Om man till detta lägger att samma konsumenter som jag nu nämnt också får vara med om att via statsbudgeten betala till annan kraftproducent finns det gott fog för påståendet att allt detta strider mot allmänt rättsmedvetande. Detta är obestridligt, så länge man inte kunnat visa på motsatsen. Men utskottsmajoriteten vill utan vidare motivering avslå förhandlingskraven från OKG. Herr talman! Vi motionärer anser att regeringen bör förhandla med OKG, så att bl.a. de ekonomiska grunderna för bolagets ersättningsanspråk klarläggs, och att riksdagen därefter får ta ställning till förhandlingsresultatet. Från allmän skälighetssynpunkt bör OKG:s krav på ersättning för kostnader som beror på att dess byggnation försenas inte utan vidare avslås. Jag frågar mig: Är det följderna av förhandlingarna man är rädd för? Är det vad som politiskt kan blottläggas om velighet och egendomligheter i energipolitiken, och främst då det som rör kärnkraften, som gör att man vill tiga ihjäl kraven? Eller är det de ekonomiska följderna man är rädd för? Om förhandlingar i verklig mening fick komma till stånd och resultatet härav redovisades för riksdagen skulle ju sådana här frågetecken kunna rätas ut — men det tycks man vara rädd för. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet i den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Som jag redogjorde för i december förra året, då ärendet var uppe för behandling, erbjöds OKG av folkpartiregeringen att mot ersättning avbryta arbetet med den tredje reaktorn. Företaget gjorde då, bl.a. mot bakgrund av socialdemokraternas på den tiden mycket kärnkraftvänliga inställning, en kommersiell värdering och beslöt att driva förberedelsen vidare. De merkostnader som kan ha uppstått, bl.a. som följd av den socialdemokratiska omvändningen efter Harrisburg, motiverar inte OKG:s nu framförda ersättningskrav. Jag konstaterar att herr Rosqvist till skillnad från herr Wååg uppenbarligen utgår från att en förhandling skulle leda till att statsmakterna skulle få anslå ett belopp, kanske i hundramiljonerkronorsklassen, till OKG. Jag hoppas att herr Wååg denna gång, liksom han gjorde vid förra tillfället då denna fråga diskuterades i riksdagen, vill deklarera sin och den socialdemokratiska utskottsgruppens uppfattning i det avseendet. Enligt min och utskottsmajoritetens mening finns det inget motiv för att nu ta upp förhandlingar med OKG om ersättning.
Herr talman! Hadar Cars återkommer nu som han gjorde i december och lägger ord och meningar i min mun som jag inte har sagt. Jag säger att så länge förhandlingar inte har skett och det inte är klarlagt vad som i verkligheten ligger bakom regeringens halsstarrighet att inte vilja förhandla med OKG, så länge kommer dessa olika krav, funderingar och synpunkter på kostnader och handläggning att kvarstå. Jag tyckte att jag gjorde klart i mitt förra anförande att så länge dessa frågetecken inte rätas ut, så länge kommer alla dessa spekulationer att hänga kvar i luften. Men jag har en misstanke, Hadar Cars, att man är rädd för att sätta i gång och förhandla, inte bara därför att det skulle kunna kosta någonting ekonomiskt utan för att det handlar om den politiska prestigen. Man är rädd för vad som vid en förhandling eventuellt skulle klarläggas om det sätt på vilket de olika borgerliga regeringarna har handlagt energifrågan.
Herr talman! Herr Rosqvist vill rida två hästar. Dels vill han klargöra att haninte anser det självklart att ersättning kommer att utgå, dels vill han ge de elkonsumenter som är kunder hos OKG ett intryck av att man genom hans framställning här skall kunna spara stora pengar och att det är regeringen ensam som bär ansvaret, om energiavgifterna i den del av landet som tar sin elström från OKG skulle skilja sig från avgifterna i andra delar av landet. Jag tycker inte att det är en fullt rimlig hållning, utan jag tycker att det är bättre om herr Rosqvist väljer den ena linjen och säger att här måste stora pengar betalas ut till OKG. Då håller argumenteringen ihop, annars gör den det inte. Och så väntar jag alltjämt på att få höra herr Wååg deklarera sin och den socialdemokratiska utskottsgruppens uppfattning i frågan.
Herr talman!

Sedan kan man komma tillbaka till riksdagen med det förhandlingsresultat som eventuellt uppnås. Så länge ni motsätter er att ta upp en förhandling och klarlägga förhållandena, så länge kommer kraven från konsumenter och andra att kvarstå, Hadar Cars. Ni försöker smyga ifrån ett ansvar som ni har. Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Nr 99 Herr talman! Jag kan i allt väsentligt i sak ansluta mig till de värderingar Torsdagen den och synpunkter som har framförts av Birger Rosqvist, som är en av 19 mars 1981 motionärerna i det här ärendet. Jag ställer mig kanske något tveksam till den kostnadsuppgift som han redovisade, men han sade å andra sidan också att Ersättningsandet var en beräkning som gjorts av bolaget. I själva verket kommer det först i språk från Oskarsefterhand att visa sig på vilken nivå ersättningskostnaderna kan komma att hamnsverkets hamna, eftersom riksdagen har beslutat att Forsmark 3, som ungefärligen är Kraftgrupp AB ett parallellfall, skall få ersättning. Jag skall inte upprepa den teckning av bakgrunden som har gjorts, men jag vill ändå erinra om att kammaren alldeles före jul beviljade en rund summa på minst 1 miljard för förseningskostnader för R 3, R 4, F 1 och F 2. Redan tidigare hade riksdagen ställt sig positiv till ersättning för F 3. Det är bara O3, den sjätte av de sex reaktorer som har drabbats av den svenska energipolitiken, som uppenbarligen inte skall få någon ersättning. Majoriteten har inte ens velat ta upp ett förutsättningslöst resonemang med Oskarshamnsverket, som är ägare till O 3. Det finner jag nu liksom i december anmärkningsvärt för att inte säga stötande. Till de argument som herr Cars har anfört skulle jag vilja knyta den reflexionen att det vore intressant att få herr Cars och den dåvarande folkpartiregeringens bedömning av hur mycket pengar det skulle ha varit aktuellt att betala till Oskarshamnsverket för den händelse man hade lagt ned fortsatt arbete på O 3 och tagit alla skadestånd som hade hängt samman med ett beslut om nedläggning. Det hade blivit en kostnad som det inte hade varit ointressant att resonera om i dag, då vi dels hade haft den utgiften, dels inte hade haft ett utmärkt, modernt kärnkraftverk som producerar elektricitet och minskar vårt oljeberoende. I procedurfrågan noterar jag att här fanns en klar riksdagsmajoritet så sent som i december till förmån för den ståndpunkt som innebär att man inte ens skall gå ini förhandlingar med OKG. Jag har för egen del inte ändrat mening i sak, men jag har å andra sidan inte så lätt att ansluta mig till herr Wåågs argumentation för att nu riva upp beslutet. Jag menar att skall så ske bör nya omständigheter ha tillkommit, vilket icke har skett, eller också skulle det ha varit någon kvittningsoch voteringsmiss, och någon sådan förelåg ju inte heller. Bromma flygplats är däremot en fråga som mycket väl med den motiveringen skulle kunna tas upp till ny debatt här i kammaren. Med hänvisning till vad jag nu har anfört kan jag inte stödja reservationen vid näringsutskottets betänkande, men jag sympatiserar med sakinnehållet.
Herr talman! Uppfordrad av Hadar Cars vill jag upprepa vad jag sade två gånger den 17 december, vad som då stod i trycket, vad jag har sagt tidigare i dag och vad som står i trycket i dag, nämligen följande — jag läser ur reservationen: ”Regeringen har, som utskottet framhöll i höstas, inte tillfredsställande 61 motiverat sin avvisande hållning till OKG:s framställning. Utskottet står fast vid sin uppfattning att regeringen bör föranstalta om förhandlingar med OKG rörande dess ersättningsanspråk. På nytt vill utskottet understryka att denna handlingslinje — vilken förordas i motion 1980/81:801 - inte innebär att riksdagen nu tar på sig någon ersättningsskyldighet.” Jag upprepar alltså att det är vår uppfattning att detta inte betyder att riksdagen tar på sig någon ersättningsskyldighet. Vad vi reagerar emot är statens sätt att uppträda så, att man inte vill förhandla när man har förorsakat en förseningskostnad.
Herr talman! Jag är tacksam för Nils Erik Wåågs klarläggande på den här punkten. Till Lennart Blom vill jag bara säga att folkpartiregeringens förfrågan till OKG avvisades av företaget, och följaktligen blev det heller aldrig fråga om att fastställa vilket ersättningsbelopp som skulle ha kunnat bli aktuellt.
Jag hade anledning att delta i de förhandlingarna, och jag tror därför att det hade varit möjligt för regeringen att skaffa sig en mycket god uppfattning om hur många hundra miljoner det kunde röra sig om.